Fru talman! Det låter på Gustav Persson som om han vill nedvärdera den borgerliga jämställdhetspolitiken, och han talar mycket om socialdemokraternas vilja att skapa rättvisa. Jag kan som exempel nämna regionalpolitiken. I fråga om den blir vi i centerpartiet gång på gång överkörda av socialdemokraterna när vi vill skapa rättvisa mellan olika landsdelar och därmed också bättre möjligheter för både kvinnor och män att få arbete på sin hemort. Det är mycket ord när det gäller socialdemokraternas tal om jämställdhetspolitik och rättvisa, men inte så mycket praktiskt handlande. Jag kan nämna en annan fråga som vi behandlade i arbetsmarknadsutskottet så sent som i tisdags. Denna fråga handlade om att man skulle ge de svenska animalieproducenterna litet mer rättvisa. Det handlade om att man skulle sträcka sig så långt som att bara föra ett samtal med lantbrukarnas organisationer om en utökning av den lilla semesterledighet som lantbrukarna har möjlighet till. Den är i genomsnitt 22 dagar per år, vilket skiljer sig mycket från vad andra människor har. Men inte heller i fråga om detta var socialdemokraterna intresserade. Men detta är ju också en jämställdhetsoch jämlikhetsfråga. När det gäller att utjämna förmögenhetsskillnader och löneskillnader så har väl förmögenhetsskillnaderna eller löneskillnaderna aldrig ökat så mycket som under 80-talet. Det har aldrig varit så stora skillnader som i dag när det gäller löner och när det gäller spännvidden mellan kvinnors och mäns löner. Och vem är det som har regeringsmakten? Jo, det är Gustav Perssons parti socialdemokraterna. Gustav Persson talade om att han tycker att det är fel när vi i centern vill ta av dessa projektpengar för att föra över dem till kvinnoorganisationerna. Jag sade tidigare att kvinnoorganisationerna är pådrivande på många olika samhällsområden och i en mängd frågor, och de gör ett mycket fint arbete. Vi nedvärderade därför inte denna projektverksamhet, men det finns ändå ganska mycket pengar kvar i denna pott. Det skulle även vara intressant att få en utvärdering av denna projektverksamhet. En del av dessa projekt har ju ganska mycket pengar. Och vi vet ju att en del av dessa projektpengar går direkt in i den ordinarie verksamheten på ett eller annat sätt. En riktig utvärdering i detta sammanhang är vi i centern faktiskt intresserade av att få till stånd.
Fru talman! Jag vill ta upp två saker. Först tycker jag att det är märkligt att Kersti Johansson tar upp och diskuterar ett ojusterat betänkande från arbetsmarknadsutskottet, nämligen det om animalieproducenterna. Det brukar man inte göra. Det andra jag vill ta upp gäller anslaget till kvinnoorganisationerna. Jag har förståelse för att man vill höja anslaget till kvinnoorganisationerna. Alla vi som arbetar inom organisationerna vill ha ökade anslag till vår verksamhet. Men med tanke på de värdefulla projekt som jag har redovisat tycker jag det är märkligt att man skall överföra pengar från dessa till kvinnoorganisationerna. Jag tror att det vore mycket olyckligt om man på det sättet försöker få mer pengar till folkrörelseorganisationerna. Man skall inte ta pengar från den ena bra verksamheten för att ge till den andra, Det är i högsta grad tvivelaktigt. Sedan säger Kersti Johansson att det inte finns olikheter mellan borgerligt jämställdhetsarbete och socialdemokratiskt. Det är väl helt naturligt eftersom kvinnorna utgör hälften av befolkningen. Och om vi skall lösa de stora kvinnogruppernas problem måste vi ha en fördelningspolitik av ett helt annat slag. Debatten får inte bara, som nu i hög grad sker, handla om de kvinnor som har det relativt hyggligt. Debatten måste, liksom på männens område, handla om hur vi skall klara fördelningsfrågorna för de breda grupperna i samhället. Jämställdhetsfrågan är också en jämlikhetsfråga och en fördelningspolitisk fråga.
Fru talman! Jag vill än en gång slå fast kvinnoorganisationernas oerhört viktiga arbete och alla de insatser som dessa organisationer gör på olika samhällsområden, inte minst när det gäller arbetet att få fler kvinnor engagerade i det politiska arbetet. Som jag tidigare sade är det oerhört viktigt att både män och kvinnor deltar i de beslutsfattande organen, så att deras värderingar och synpunkter kommer till uttryck i olika frågor. På det sättet får vi ett mer jämställt samhälle. Det skulle inte skada om Gustav Persson försökte informera sig litet om hur oegennyttigt dessa kvinnoorganisationer arbetar och hur små medel de har till sitt förfogande. Det mesta arbetet sker på frivillig basis. Och det är mycket arbete som läggs ned. Jag tycker att socialdemokraterna skulle sätta litet mer värde på detta. Det kan de göra genom att öka anslaget från staten till kvinnoorganisationerna och deras verksamhet.

Fru talman! Jämställdheten är, som redan framgått, ämnet för dagens debatt. Som grund för denna ligger egentligen ett tämligen tunt betänkande från arbetsmarknadsutskottet, nämligen AU 1989/90:9. Däri behandlas anslag till JämO, till särskilda jämställdhetsåtgärder och till bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Om dessa anslag har vi moderater inte haft någon avvikande mening gentemot utskottets majoritet. Mitt yrkande är därför bifall till utskottets förslag. Med den nya uppdelningen av ärendehanteringen, där anslagsfrågorna skiljs ut från övriga frågor, skulle därför inte mycket mer vara att säga. Men jag skall ändå ta tillfället i akt, eftersom en särskild jämställdhetsdebatt har pålysts mot bakgrund av den internationella kvinnodagen. Jag vill då begränsa mitt inlägg till två områden. Kvinnors arbetsmarknad är i fokus även av jämställdhetsskäl. Förödande för kvinnorna är att de som arbetar inom den offentliga sektorn i huvudsak befinner sig inom en monopoliserad värld. Här återfinns fem å sex av tio kvinnor. Här saknas konkurrens, och här saknas möjligheter till att starta eget. Ändå är det just på vårdoch omsorgsområdena som kvinnorna gör erkänt uppskattade insatser. Samtidigt är det dessa områden som bär krisstämpeln. Det finns helt klart både utrymme och växtkraft för en betydligt större privat tjänstesektor. En SCB-undersökning har visat att två tredjedelar av de tillfrågade vill underlätta för offentliganställda att starta eget just inom sektorn för offentliga monopol. Det skall sägas att det trots allt och trots socialdemokratiskt motstånd finns vissa privata etableringar inom vårdoch servicesektorn. Det är välkomna initiativ. Här finns en stor framtida resurs, som ger utrymme för kvinnlig kreativitet och yrkestillfredsställelse. Men socialdemokraterna fortsätter än så länge sitt motstånd mot uppkomsten av enskilda servicealternativ. Det sker med hot om lagstiftning eller hindrande statsbidragsregler. Det finns dock en och annan insiktsfull socialdemokrat som börjat ge efter för verklighetens och kvinnornas krav. Här finns ju en verklig chans att utveckla de yrkesområden som domineras av kvinnor. I stället är dessa områden i dag de hårdast reglerade på svensk arbetsmarknad. Om denna arbetsmarknad finge breddas med nya och enskilda alternativ, skulle de nya företagarna och de löntagare, som äntligen fick chansen att välja arbetsgivare, både bana väg för en bättre lönebildning och utöva en större attraktionskraft också på männen. Hela serviceområdet skulle alltså gagnas av en sådan omstrukturering och ge en jämnare fördelning mellan kvinnor och män. Ökad valfrihet vidgar utvecklingsmöjligheterna och främjar samtidigt jämställdhetssträvandena. Fru talman! Riksdagen har velat uppmärksamma den internationella kvinnodagen med dagens debatt. Min andra punkt skall därför anknyta just till den internationella utvecklingen alldeles i vår närhet vad gäller jämställdhetsfrågorna. Jag hade förra veckan nöjet att med talmanskonferensens goda minne besöka EG-parlamentet. Där, i Europas hjärta, pågår ett intensivt integrationsarbete inför 1992 — inte bara vad gäller frågor om ekonomi och näringsliv, miljö och kultur, utbildning och forskning utan just också på jämställdhetsområdet. Den frågan har uppenbarligen försvunnit i vår egen EG debatt. Ja, man kan t.o.m. höra påståenden om att hanteringen av våra jämställdhetsfrågor skulle menligt påverkas, om vi närmade oss EG. Därför vill jag passa på att relatera några fakta som visar att vi i Sverige tvärtom skulle kunna få ett stort och viktigt ömsesidigt utbyte genom ett närmare EG-samarbete på jämställdhetsområdet. Vi har själva förvisso en del att bjuda på, men vi har också mycket att lära. Frågan om lika rättigheter för kvinnor och män fanns med redan i Romfördraget 1957, alltså för mer än 30 år sedan. Vår egen lagstiftning är bara drygt tio år gammal. I artikel 119 läggs de grundläggande rättigheterna fast: ”Varje medlemsstat skall i det första skedet garantera och därefter upprätthålla principen, att män och kvinnor skall erhålla lika lön för lika arbete.” Men inom EG liksom i Sverige har under åren därefter betydande skillnader i lön mellan män och kvinnor alltjämt kvarstått. Därför har EG-kommissionen initierat och ministerrådet beslutat om en rad ytterligare direktiv. 1975 antogs ett direktiv som förpliktar medlemsstaterna att ändra sina lagar, så att all könsdiskriminering tas bort. Vi minns kanske hur kvinnliga anställda hade dragit företaget Danfoss inför domstol. Deras löner låg 7 Jo un der männens. I EG-domstolen ogillades Danfoss argument. EG-lagstiftningen skärptes, och bevisbördan i dylika mål har gått över på arbetsgivarna. 1976 antogs ett annat viktigt EG-direktiv. Enligt detta har män och kvinnor samma rättigheter till arbete, fortbildning i yrket och befordran. Utsätts man för diskriminering, finns rätten att gå till domstol utan risk för uppsägning från jobbet. EG-domstolen har det slutliga avgörandet. 1978 tillkom ett direktiv som olagligförklarar all diskriminering i obligatoriska socialförsäkringssystem såsom sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, pensionssystem, arbetslöshetsförsäkring och barnbidrag. 1986 antogs direktiv om att all diskriminering i tjänstepensionssystem måste vara utrensad före 1993. Samma år tillkom direktiv om lika villkor och jämställdhet för kvinnor som är fria yrkesutövare. Fru talman! I Europaparlamentet har jämställdhetsfrågan länge stått i centrum. Sedan 1984 finns i parlamentet ett särskilt utskott för kvinnors rättigheter. Utöver arbetet med direktiven, som ju är lagligt bindande också i de aktuella jämställdhetsfrågorna, bedriver EG-kommissionen kontinuerligt fleråriga aktionsprogram. Det innevarande aktionsprogrammet ger framför allt prioritet åt kvinnor i arbetslivet. Ett av flera områden inom detta program gäller t.ex. ändrad skattelagstiftning i syfte att ta bort tröskeleffekter för gifta kvinnor som vill ut i förvärvslivet. EG-kommissionen har till sin hjälp en rådgivande europeisk jämställdhetskommitté. Utöver denna existerar en rad expertgrupper inom EG-kommissionen. De skall se till att EG-besluten följs, men de skall också föreslå nya insatser på jämställdhetsområdet. De har t.ex. tagit upp just frågan med kvinnor i den offentliga sektorn. De har föreslagit olika pilotprojekt till stöd för kvinnliga företagare. De ser på hur man kan vidga kvinnors yrkesval osv. För närvarande riktas kommissionens intresse mot grunden till könsdiskriminering: att skolan vidarebefordrar en föråldrad syn på könsroller. 1985 antog EG:s ministerråd en resolution, där det fastslogs att jämställdhetsmålet också skall gälla i utbildningens innehåll. Ytterligare en viktig funktion, som främjar jämställdhetsarbetet inom EG, förtjänar att nämnas. Det är den rådgivningsfunktion som EG håller på att inrätta i avsikten att stärka såväl kvinnors som mäns ställning. En jurist med uppgiften att informera om den enskildes rättigheter återfinns i EG kommissionens informationskontor. Denne skall också ge råd om hur den enskilde skall bete sig för att rätt kunna utnyttja sina rättigheter. Det kan t.ex. gälla de sociala rättigheter man har, om man vill flytta från ett EG-land till ett annat, liksom vilka rättigheter man har enligt EG:s lagstiftning på jämställdhetsområdet. Fru talman! Vad jag velat säga med detta är att jämställdhetspolitiken i Sverige och inom EG har såväl likheter som olikheter. EG:s lagstiftning på jämställdhetsområdet är emellertid mycket långtgående och i vissa avseenden mera långtgående än den svenska. I två avseenden ger EG:s regler kvinnan en starkare ställning än den svenska motsvarigheten, nämligen i diskrimineringsfrågan och vad gäller den omvända bevisföringen. Hela detta jämställdhetskapitel inom EG presenteras närmare i en moderat rapport, som Margaretha af Ugglas sammanställt och i dag haft presskon ferens omkring. Vi vill understryka att Sverige behöver EG-samarbetet även vad gäller jämställdhetsarbetet. Därför bör regeringen i de pågående EG-EFTA-förhandlingarna ta upp frågan om samarbete också på jämställdhetsområdet. Om så sker, kan svenska kvinnor och män få fördel av EG:s utvecklade och långtgående lagstiftning vad gäller jämställdhet. Vi avser att återkomma i denna fråga.
Fru talman! Just det anförande som Mona Saint Cyr höll visar vilken stor skillnad det finns i uppfattning mellan moderaterna och socialdemokraterna i jämställdhetsfrågan. Först om EG: Det är naturligtvis värdefullt att man inom EG gjort alla de insatser som Mona Saint Cyr nämner. Hon säger att dessa i vissa sammanhang kan ge en starkare ställning för kvinnorna inom EG än i Sverige. Men hon glömmer samtidigt bort att erinra om att många av dessa länder har 10 90 arbetslöshet. Om man har det vet vi att det främst är kvinnorna och de svaga som drabbas. Vad är det då annat än formella rättigheter som dessa kvinnor har? De kan inte utnyttja sina rättigheter. De har ingen valfrihet. Det tycker jag att man ändå borde ta med när man diskuterar EG-frågan. Vi i Sverige säger att grunden för jämställdhet är att vi har den fulla sysselsättningen, att alla kommer ut på arbetsmarknaden. Men det nämns inte ens av Mona Saint Cyr. Den andra frågan är lika belysande. Mona Saint Cyr tar endast upp privatiseringen när hon talar om jämställdheten i Sverige. Det viktigaste är att man kan starta eget och att man kan privatisera den offentliga sektorn. Är det på det sättet vi skall nå en lösning i jämställhetsfrågorna? Det kommer då förmodligen bara att röra sig om att kvinnorna i karriären, de starka kvinnorna, skall kunna starta eget. Min fråga blir: Hur berör detta de stora grupperna av kvinnor, de kvinnor som har arbeten med en dålig arbetsmiljö, förslitningar och en arbetsorganisation som inte passar dem alls? Inte kommer väl problemen hos dessa stora grupper av kvinnor att lösas genom att vi privatiserar en del av den offentliga sektorn. Jag tycker inte att denna diskussion hör hemma här i jämställdhetsdebatten.
Fru talman! Gustav Persson föredrar att se allting ur ett inkrökt, självbespeglande perspektiv. Jag tycker att han borde ha lyssnat bättre på vår föredragshållare i dag, Kerstin Fredga, när hon talade om att förse sig med nya, litet större och vidare perspektiv. Det är nämligen just det som det handlar om när det gäller dessa frågor, både i vad gäller att vidga vår egen arbetsmarknad och i fråga om att etablera ett gott samarbete med det Europa som vi är en del av. Vi måste ta oss ur vår inkrökta inställning, och det gäller speciellt Gustav Persson och hans parti i det här fallet. Vi måste öppna oss för att ge och ta, eftersom vi på så sätt hittar de bästa lösningarna. Gustav Persson talar om de starka kvinnorna. Det finns starka män och starka kvinnor; det finns starka människor — och dem skall vi naturligtvis använda oss av. De är nämligen spjutspetsarna som banar väg för alla andra. Vill vi uppnå någoting i sak skall vi naturligtvis använda alla goda krafter och speciellt dem som så att säga är en kraft att räkna med när det gäller att bana väg för andra. Detta har alla nytta av, det rör sig här om ett gemensamt intresse. Detta är i högsta grad frågor som rör jämställdheten.
Fru talman! Jag uppfattar det inte som ett inkrökt perspektiv att hävda den fulla sysselsättningen, att bekämpa arbetslösheten. Jag har inte sagt att vi inte på något sätt skall samarbeta med EG, men jag konstaterar att man glömmer de väsentligaste förutsättningarna för kvinnor när man inte ens nämner de problem som finns.
Fru talman! Gustav Persson återkommer till sysselsättningen, och han nämnde i sitt förra inlägg den höga arbetslösheten i Europa. Den är ju delvis hög, det vet vi. Det finns emellertid även en annan mycket intressant fråga, som Gustav Persson kanske kunde ge mig någon upplysning om. Jag fick häromdagen, i ett sammanhang som jag tror är trovärdigt, en upplysning om att den höga sjukskrivningsfrekvensen vi har här i Sverige, frånvaron som kommer sig av alla ledighetslagar som vi har instiftat här i Sveriges riksdag, gör att arbetsgivarna måste ha en överanställning av personal. Vid många studiebesök som jag har gjort hos företagare har denna överanställning visat sig vara uppe i en tredjedel av arbetskraften. Om alla skulle komma till jobbet skulle man inte kunna ta emot dem. Denna överanställning motsvarar enligt uppgift en 7-procentig arbetslöshet. Det vore intressant att få en kommentar till detta, eftersom vi då direkt skulle kunna jämföra oss med Europa.

Fru talman! I dag, på internationella kvinnodagen, uppmärksammar vi här i riksdagen Kerstin Hesselgren med att ge ut ett vykort med hennes porträtt. När Kerstin Hesselgren 1922 som första kvinna valdes in riksdagen var det en seger för oss liberaler. Ingen politisk rörelse har så konsekvent arbetat för kvinnors rätt och för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män som liberalismen har gjort. Sedan förra seklet har liberaler, frisinnade och sedermera folkpartister i flera generationer varit med och avskaffat lagar som behandlat kvinnor som andra klassens medborgare. På senare år har folkpartiet mer envetet än något annat parti kämpat för jämställdheten och drivit fram sociala förändringar. Låt mig ge några exempel. På 50-talet var folkpartiets riksdagsledamot Ruth Hamrin-Thorell den främsta i arbetet för lagfäst rätt till lika lön för lika arbete. Socialdemokraterna var motståndare. På 60-talet ställde folkpartiet krav på utbyggnad av barnomsorgen och arbetade för allmän föräldrautbildning, med socialdemokraterna som motståndare. Folkpartiet drev på för att genomföra särbeskattningen. Den första motionen i riksdagen gällande pappors rätt till föräldraförsäkring väcktes av folkpartister 1969. Partiet arbetade också för att den som vårdar barn i hemmet skall få ATP-poäng. Under de borgerliga regeringsåren medverkade folkpartiet till att en rad jämställdhetsreformer genomfördes. Bl.a. genomfördes lagen om jämställdhet i arbetslivet, i strid med socialdemokraterna. Under 80-talet har folkpartiet fortsatt sin strävan att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Men ännu är det lång väg kvar att gå innan duglighet, intresse och eget val, oberoende av kön, avgör hur människor lever sina liv. Kvinnorna tar fortfarande det allt överskuggande ansvaret för barn och hem. De tar t.ex. ut 95 90 av all föräldraledighet. Studieval och yrkesval är alltjämt mycket könsbundet. 80 26 av kvinnorna arbetar i typiska kvinnoyrken med lägre lön, lägre status och mindre inflytande. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är påtagliga. Män dominerar så gott som överallt där det finns makt och inflytande, från politikernas sammanträdesrum till organisationernas, från förvaltningarnas ledningsgrupper till företagens, från de formella hierarkierna till de informella nätverken och maktstrukturerna. Varhelst det finns makt, finns det män. Fru talman! Jag tror att det är dags för en ny jämställdhetsoffensiv. Vi riskerar annars att pendeln svänger tillbaka. Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar igen. Den lilla andelen föräldraledighet som tas ut av män har minskat de senaste åren. Vi riskerar att förlora mark vi redan vunnit. Det är dags att i stället erövra ny terräng. Det återstår mer av jämställdhetskampen än attityder. Det finns en lång rad konkreta åtgärder som kan och måste vidtas, både i politiken och i arbetslivet. Åk Man kan fråga sig varför det skall vara så trögt att förändra arbetsförhållandena inom vård, omsorg och utbildning. Och varför är lönerna så påtagligt låga inom dessa områden? Det är svårt att komma ifrån känslan att den viktigaste orsaken är att yrkesområdena domineras av kvinnor på alla nivåer utom på de beslutande. Kvinnornas löner år 1985 var 78 Jo av manslönerna. Det enda rimliga är att arbeta för att höja kvinnolönerna. Med det vinner man två saker. För det första vinner man större rättvisa för många kvinnor. För det andra blir de s.k. kvinnoyrkena mer intressanta för männen. Hur skall vi göra för att nå dithän? Vi måste till att börja med undersöka hur dessa arbeten diskrimineras. Ett sätt att få reda på det är att införa en arbetsvärdering. Det är viktigt med lika lön för lika arbete. Det är dock en ganska teoretisk princip, eftersom kvinnor och män oftast utför olika typer av arbeten. Därför måste den andra vägen som föreslås i jämställdhetslagen som ett sätt att komma åt lönediskrimineringen vara mer intressant. Det föreskrivs att lika lön skall utgå för arbete som är likvärdigt enligt en överenskommen arbetsvärdering. Den metoden skulle göra det möjligt att komma fram till att lika lön skall betalas för helt olika arbeten om de är likvärdiga. Hitintills har den metoden nästan inte använts. Anledningen är att det är ganska ont om arbetsvärderingsinstrument i Sverige. Det finns inte ett enda som har kommit till enbart i syfte att jämföra kvinnooch mansdominerade jobb. I Storbritannien har man för några år sedan infört en tredje metod. Saknas arbetsvärderingssystem kan det överlåtas åt en oberoende expert att göra en arbetsvärdering åt domstolen. Ett arbetsvärderingssystem kan innehålla ett antal värderingsfaktorer, dvs. olika för arbetets karakteristiska drag, som man försöker mäta. Mätningen sker genom att man t.ex. för varje faktor använder en skala med ett visst poängtal. Arbetsvärderingens syfte är ju att lönerna skall kunna sättas rättvist. Ett arbetsvärderingssystem kan vara mycket detaljerat och komplicerat men kan också vara ganska enkelt och innehålla fyra faktorer med en poängskala 1-4. Med så enkla system har man i Storbritannien t.ex. jämfört ett traditionellt kvinnojobb, kokerskans, med ett typiskt mansjobb, målarens, kommit fram till att kvinnojobbet var undervärderat och fått till stånd en uppvärdering. Det sägs att arbetsvärderingssystem används på ca 30 90 av arbetsplatserna inom LO-området. På den privata tjänstemannasidan finns befattningsnomenklaturer. Meningarna är dock delade om huruvida de verkligen är användbara i detta sammanhang. Inom den offentliga sektorn finns det över huvud taget inte något arbetsvärderingssystem. Det finns ytterligare en anledning att se till att ett arbetsvärderingssystem tas fram. Enligt jämställdhetslagen åligger det arbetsgivaren att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Jämställdhetslagen och jämställdhetsavtal som slutits i anslutning till lagen ger stöd för att kräva att arbetsgivarna kartlägger arbetsplatserna även från lönesynpunkt och vid behov uppvärderar kvinnoarbeten. Alla de tre stora centrala jämställdhetsavtalen tar upp lika lön för arbete med lika värde som ett av målen för jämställdhetsarbetet. Också här skulle ett arbetsvärderingssystem möjliggöra en kartläggning. Det gäller då hela kategorier av arbetstagare, inte enstaka individer. Jämställdhetsministern ägnar frågan om arbetsvärdering och lönediskriminering ökad uppmärksamhet, men av det har inte setts särskilt mycket. När kommer egentligen regeringens förslag om arbetsvärderingsinstrument? Varför är man inte intresserad av en utredning, och vad gör egentligen regeringen åt den ökade lönediskrimineringen av kvinnorna? De anställda inom vården, men också inom andra typiska kvinnoyrken, måste få större ansvar och inflytande över verksamheten. Vad det handlar om är att uppvärdera traditionellt kvinnliga arbeten och bättre ta till vara kvinnokraften. Professionalismen måste erkännas också inom omvårdnadsoch omsorgsyrkena. Större resurser måste satsas på fortbildning och vidareutveckling. Mer decentraliserade arbetsorganisationer måste byggas upp, inte minst inom vården. Då kan vi bättre fånga upp och ta till vara varje medarbetares kunskaper och erfarenheter. Ledarskapet måste uppvärderas. Det måste ges tid och möjlighet till målformulering, till beröm och uppmuntran, till hjälp och stöd. Förskollärare, sjuksköterskor och andra måste få möjlighet att göra karriär. Deras kompetens och erfarenhet behövs på chefsposter och i administrationen och planeringen av verksamheten. Och inte minst: förskollärare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, lärare och andra måste få rätt att starta eget. Det måste bli stopp för det kvinnliga näringsförbud som hindrar att idéer om en bättre barnomsorg, omvårdnad eller utbildning förverkligas. Fru talman! Varför skall man få utveckla idéer om och tjäna pengar på att göra skruvar, pistoler och bilreparationer men inte på det som kvinnor traditionellt har sin kompetens för och erfarenhet av? Om vi släpper loss den kvinnliga entreprenörsandan skulle hundratusentals kvinnor kunna få fler arbetsgivare att välja mellan, vilket skulle ge dem en starkare position, inte minst när det gäller att få inflytande och förbättra arbetsvillkoren. Utan tvivel har enskilda arbetsgivare inom vårdområden runt om i landet bättre än de offentliga lyckats ta vara på kvinnokraften. Det är pinsamt, inte minst för oss politiker som är i ledningen för den offentliga vården. Men det är inte för sent att lära. Om vi öppnar vårdoch omsorgsmonopolen och tillåter litet arbetsgivarkonkurrens, är jag säker på att kvinnokraften kommer att få sitt rätta värde. Jämställdhetsminister Margot Wallström vill gärna betona att jämställdhet också handlar om jämlikhet. I socialdemokraternas tidning Aktuellt i politiken säger hon: Det är farligt om jämställdhetsdebatten blir en lyxdebatt för de kvinnor som har höga inkomster och som vill högre upp på karriärstegen. Om den stora grupp kvinnor som har de lågt betalda arbetena, sämre arbetsmiljö och villkor talas det mindre. Jag håller med Margot Wallström om detta. Men sanningen är ju att det är hennes eget parti som slår vakt om vårdoch omsorgsmonopolen, där så väldigt många av kvinnorna med ”de lågt betalda arbetena, sämre arbetsmiljö och villkor” finns. Det är socialdemokratin som hängivet och engagerat drivit tanken att de som jobbar med vård och omsorg måste hållas i det allmännas tukt och förmaning; annars menar socialdemokratin att de inte kan vara mänskliga. Det är socialdemokratin som med näbbar och klor kämpar för att vårdoch omsorgspersonal skall vara fullständigt beroende av den ende Arbetsgivaren, med dålig personalpolitik och låga löner som följd. Det är socialdemokratin som bedriver klappjakt på de kvinnor som, trots socialdemokratins bannor, startat ett eget dagis eller valt att jobba på en privat läkarmottagning eller på ett enskilt vårdhem. Fru talman! För oss i folkpartiet är det självklart att arbeta för alla kvinnors jämställdhet; för att kvinnor skall välja yrke efter fallenhet och intresse; för att kvinnor när de valt yrke skall mötas av den respekt och den uppskattning de är värda; för att det som kvinnor traditionellt behärskar skall vara lika mycket värt som männens traditionella kunskaper. Den viktigaste uppgiften för oss liberaler i dag är därför att, i hård politisk strid med socialdemokratin, riva de offentliga vårdoch omsorgsmonopolen. Sänkta marginalskatter är gynnsamt för jämställdheten. Hittills har de samlade marginaleffekterna avskräckt många lågavlönade och deltidsarbetande från att öka sin arbetstid. Om skattereformen genomförs blir det väsentligt mer kvar av en inkomstökning. Jämställdhet mellan kvinnor och män handlar om yrkeslivet, men det handlar också om mycket mer. Utbyggnaden av barnomsorgen har varit av fundamental betydelse för den ökade jämställdheten mellan kvinnor och män. Den har självklart varit viktig för både kvinnor och män, men framför allt är det kvinnorna som genom den fått större valfrihet och möjlighet till självförverkligande och oberoende. Just därför är det så allvarligt att vi fortfarande inte kan erbjuda alla som vill ha det en plats i barnomsorgen. Ett problem inom barnomsorgen är att många förskollärare flyr yrket. Ett av skälen är avsaknaden av alternativ till den kommunala barnomsorgen. Skall vi klara målet är det viktigt att alla goda krafter tas till vara, och då måste också enskilda alternativ uppmuntras. Den lag som i praktiken stoppar sådana alternativ, den s.k. lex Pysslingen, måste omedelbart avskaffas. Hur skall vi män få mer tid för barnen? Här krävs i sanning attitydförändringar. Det krävs fler banbrytande män, som vågar ta sin rätt att vara föräldralediga, vara hemma när ett barn är sjukt, lämna ett sammanträde för att hämta barn på dagis och se till att arbetet organiseras också med hänsyn till småbarnsföräldrars situation. Och det krävs arbetsgivare och, inte minst, arbetskamrater som accepterar att det är så. På samma sätt som utlandsjobb, föreningserfarenhet och initiativförmåga är meriter i arbetslivet måste det värdesättas att ta ansvar för sina barn. Ja, t.o.m. modet hos en man som gör det borde i sig vara meriterande. Vi vill från folkpartiets sida bygga ut pappaledigheten till 20 dagar. Förhoppningsvis är det också en väg att locka fler män att ta en större del av föräldraledigheten. Så arbetar liberaler. Vi vill uppmuntra ett positivt beteende, vi vill bygga vidare på en lyckad jämställdhetsreform. Många kvinnor i vårt samhälle utsätts för våldshandlingar. Ett stort problem är våldet i hemmen. Misshandel av kvinnor innanför hemmets fyra väggar är alltför vanlig. Den hjälp som samhället erbjuder dessa kvinnor är tyvärr ganska dålig. Det är inte acceptabelt att kvinnor i vårt land misshandlas och lever i ständig skräck. Samhället har ett ansvar för att kvinnor skall kunna leva utan att ständigt frukta att bli slagna och förnedrade. Skyddet måste bli bättre; det åtgärdsprogram som nu utarbetas måste mynna ut i både förebyggande och skyddande åtgärder. Därtill måste stödet till kvinnojourer och mansjourer förstärkas. Runt om i landet finns kvinnojourer som i många fall har varit till ovärderlig hjälp för dessa kvinnor. Många kan vara hjälpta med ett telefonsamtal med en förstående medsyster. Många kvinnojourer har också möjlighet att under en kortare tid låta misshandlade kvinnor få skydd. Behovet av kvinnojourer har varit större än någon trott. Inte minst socialjour och polis vet detta, eftersom de har ett nära samarbete med kvinnojourerna. Samhällets stöd till kvinnojourerna är mycket litet. Det finns för närvarande ca 110 kvinnojourer i landet. Sedan några år tillbaka är de flesta av dessa anslutna till Riksorganisationen kvinnojourer i Sverige, ROKS. Större delen av det statliga stödet till kvinnojourerna utgår också till ROKS. Det kommunala stödet till jourerna varierar mycket. Riksdagen har givit regeringen till känna att en utvärdering bör göras av bl.a. kvinnojourernas verksamhet. Utvärderingen skulle omfatta en kartläggning av samhällets totala ekonomiska stöd. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att genomföra utvärderingen, som skall redovisas senast den 1 juni 1990. Vi anser att man inte kan avvakta utfallet av utvärderingen, utan menar att det statliga stödet till ROKS omedelbart måste förstärkas. ROKS kansli har i dag varken de personella eller de ekonomiska resurser som krävs för att kunna erbjuda det stöd som skulle behövas, i form av t.ex. juridisk hjälp och fortbildning. Folkpartiet anser att det är synnerligen angeläget att ROKS får ekonomiska möjligheter att bli en väl fungerande riksorganisation som kan stödja kvinnoorganisationerna runt om i landet. Vi kommer därför att i årets riksdagsbehandling kräva ett rejält ökat bidrag till ROKS. Fru talman! Utan tvivel är det dags att ta nya tag i striden för jämställdhet. Vi måste slå vakt om de segrar vi vunnit. Vi måste vinna ny terräng och erövra nya jämställdhetsmål. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 9.
Fru talman! Jag delar i mångt och mycket de synpunkter som Kjell-Arne Welin har anfört, men jag vill något beröra två frågor. Jag tror för det första inte att man skall låta enbart staten ta hand om arbetsvärderingen. Arbetsvärderingen är oerhört viktig för att vi skall komma vidare med jämställdhetsfrågorna och för att skapa en jämnare lönestruktur på arbetsmarknaden, men den måste också vara en uppgift för arbetsmarknadens parter. I annat fall kommer vi inte att nå ända fram. Vi har från LO, som jag själv kommer från, startat en solidarisk lönepolitik, och på det sättet har vi kunnat närma mäns och kvinnors löner till varandra. Jag tror att man nu måste arbeta på samma sätt med arbetsvärderingen. Jag medger att detta är svårt, eftersom de mer privilegierade grupperna kommer att göra ett visst motstånd när arbetsvärderingen skall genomföras. Men det är, som jag ser det, viktigt att arbetsmarknadens parter får ta sitt ansvar också här. Det betyder inte att vi inte kan ha även en statlig utredning, men jag vill betona att det är väsentligt att parterna får ha huvudansvaret, för att vi skall kunna komma vidare. För det andra menade Kjell-Arne Welin att en privatisering skulle lösa en del av de här problemen. Jag menar att det är en myt att, som man ofta säger, den anställde inom den offentliga sektorn bara har en enda arbetsgivare och inte kan byta sådan. Det är ju inte så, det vet vi. Den offentliga sektorn är den störste arbetsgivaren, men den består av stat, landsting och kommuner, och de anställda har stora möjligheter att byta arbete inom de områdena.
Fru talman! Jag skulle kunna instämma i mycket av det som Kjell-Arne Welin sade, inte minst i talet om arbetsvärdering. Vi tror också i centerpartiet att det är nödvändigt att få till stånd en arbetsvärdering inom olika yrkes sektorer för att man skall kunna kartlägga skillnader och analysera bakgrunden till att kvinnodominerade yrken värderas så mycket lägre. Inom EG har man en sådan arbetsvärdering, och så skulle det kunna bli också i Sverige. Men när Kjell-Arne Welin sedan sade att skattereformen skulle utjämna orättvisor mellan kvinnor och män och även skulle leda till att det kommer att löna sig att arbeta mer, blev jag inte lika övertygad. Reformen finansieras med höjda avgifter på energin, boendet och maten, och då får de som har de lägsta inkomsterna betala en alltför stor del av de ökade kostnaderna. Deras skattesänkning blir därför inte så stor, och för en del blir det ingen alls, inte ens om de går upp några timmar i arbetstid. Därmed är läget varken när det gäller rättvisa, jämställdhet eller jämlikhet förbättrat. Om skattereformen skall vara till fördel för dem som har de lägsta lönerna, måste den alltså få en annan finansiering.
Fru talman! Först några ord till Gustav Persson. Jag tycker att Mona Saint Cyr i sin replik till Gustav Persson gick igenom monopolfrågan så pass väl att jag kan nöja mig med att instämma i det som Mona Saint Cyr sade. Vad gäller arbetsvärderingen tycker jag att Gustav Persson gör det alldeles för lätt för sig. Det kan hända att socialdemokraterna litet grand vill se det så, att om man låter bli att göra någonting, slipper man också att hamna i svårlösta problemställningar. Om vi inte får en arbetsvärdering där arbete ställs mot arbete, kommer vi aldrig att få ett rättvisare lönesystem. Det är inte en tillfällighet att sjukvårdspersonal och omsorgspersonal i dag är de lägst betalda grupperna i vårt samhälle. Det beror på att de är typiska kvinnoyrken. Det kommer i dessa yrken heller aldrig att bli något större mansinslag, eftersom det är näst intill omöjligt att försörja en familj på de löner som man i dag betalar till sjuksköterskor, till undersköterskor, till sjukgymnaster och till övriga inom de här områdena. Man måste ställa en sjuksköterskas lön mot t.ex. en murares lön för att kunna se om lönesättningen är relevant. Jag tror inte att Gustav Persson vill hävda att en sjuksköterskas arbetsinsatser är mindre viktiga för samhället än t.ex. en murares, men det är en ofantlig skillnad mellan dessa två arbetsgruppers löner, och det tycker jag är mycket otillfredsställande. Hela det område som domineras av kvinnorna är utomordentligt mycket lägre betalt än de traditionella mansyrkena. Som jag sade i mitt anförande är kvinnornas löner i dag 78 9o av männens, och det tycker vi i folkpartiet är mycket otillfredsställande. För att komma till rätta med det krävs att man gör upp ett arbetsvärderingssystem. Fru talman! Till Kersti Johansson vill jag säga att jag tycker att alla de diskussioner som vi har fört om skattereformen visar att vi har tagit ett ansvar för finansieringen av skattereformen. Centern har velat ställa sig bakom alla de delar av skattereformen som verkar utjämnande, men har inte velat ställa sig bakom finansieringen av den. Innan centerpartiet fullt ut vill finansiera den skattereform man delvis velat vara med om att genomföra tycker jag inte att man bör kritisera andra partiers finansieringsförutsättningar.
Fru talman! Jag delar Kjell-Arnes Welins uppfattning att kvinnornas arbetsuppgifter är undervärderade. Det var inte det som det gällde. Jag tror att vi måste få en helt annan arbetsvärdering. Men vad jag sade var helt enkelt att man inte skall tro att man med ett arbetsvärderingsinstrument i Stockholm skall kunna klara sig på hela vår breda arbetsmarknad. Vi måste därför få med oss arbetsmarknadens parter i en verksamhet ända ned på verkstadsgolvet. Det är det som det är fråga om. Jag menar också att kvinnorna måste få ett helt annat inflytande inom fackföreningsrörelsen på alla nivåer för att kunna medverka till detta. Vi kan inte sitta i Stockholm och göra alla värderingar, och därför måste arbetsmarknadens parter vara med. Jag delar i övrigt helt Kjell-Arne Welins åsikt att vi måste komma fram till en helt annan värdering av kvinnornas arbete i vårt samhälle. Jag tror att vi alla kommer att ha nytta av det.

Fru talman! Att centerpartiet har finansierat sitt förslag till skattereform vet Kjell-Arne Welin mycket väl, men med det förslag som folkpartiet har lagt fram blir det en ökad rundgång. Vi får ökade boendekostnader, och därför kommer det att krävas ökade bostadssubventioner, som måste tas någonstans ifrån. Detta leder i sin tur till kostnadsökningar och kanske till skattehöjningar. Jag talade bl.a. om effekterna av dyrare mat. En ökning av barnbidragen är helt i sin ordning, men om man finansierar den med ett borttagande av mjölksubventionerna, fördyras maten, och då är vi tillbaka vid att vi någonstans måste ta pengarna för att rätta till de ökade orättvisor som detta för med sig. Det blir inte bra när de lågavlönade får ökade kostnader utan att få del av fördelarna av skattereformen. De drabbas alltså av nackdelarna men får alltför litet av fördelarna, och det tycker vi är fel.
Fru talman! Vad jag sade om skattereformen i mitt anförande var följande, Kersti Johansson. Kvinnorna jobbar i mycket stor utsträckning deltid. Den skattereform som delvis har beslutats och som skall beslutas i sin helhet under året innebär att det blir mycket fördelaktigt för kvinnorna att gå upp till heltid. Eftersom många jobbar inom omsorg, sjukvård och liknande, där man skriker efter personal, kommer många att kunna börja arbeta full tid, och de kommer att tjäna ganska betydande summor på det med den skattereform som jag hoppas skall vara en verklighet 1991. Till Gustav Persson vill jag säga att jag vidhåller att det är att göra det lätt för sig att säga att parterna på arbetsmarknaden skall sköta det här. Parterna på arbetsmarknaden har ju haft decennier på sig för att lösa det här. De klarar inte av de här bitarna, Gustav Persson. Det krävs att man vidtar någon offensiv åtgärd för att de traditionella kvinnoyrkena skall få samma lönemässiga status som de traditionella mansyrkena. Det räcker inte med att säga att vi har samma uppfattning. Vi i folkpartiet har den uppfattning som Gustav Persson hävdar att han har, men vi vet att det krävs en offensiv politik och offensiva åtgärder för att kvinnor på arbets marknaden lönemässigt skall nå samma status som männen har. Vi tror inte längre att man passivt kan överlåta det till arbetsmarknadens parter.

Fru talman! ”Världens fattigaste kvinnor lever på existensminimum. De är politiskt och juridiskt maktlösa. De är fångade i en livscykel som börjar med tidiga äktenskap och graviditeter och alltför ofta slutar med död i barnsäng.” Den som säger det är dr Sharon Camp, som har genomfört en studie av kvinnors villkor i 99 länder. I dag, då det är den 8 mars — den internationella kvinnodagen — finns det anledning att lyfta blicken och säga något om kvinnors villkor i världen och inte bara i Sverige. Kvinnor utgör mer än hälften av jordens befolkning, utför 90 90 av allt arbete men äger bara 1 96 av världens rikedomar — det är några andra uppgifter som visar på de olika villkor som män och kvinnor lever under. FN:s befolkningsfond UNFPA har pekat på nödvändigheten av att satsa på kvinnorna i u-länderna för att komma till rätta med befolkningsökningen. Det har visat sig att kvinnor skaffar sig färre barn när de får möjligheter till ekonomiskt och socialt självbestämmande. Utöver de traditionella satsningarna på sjukvård, familjeplanering och utbildning pekar FN:s rapport på att kvinnor måste ges rätten att t.ex. äga jord och ta egna lån. Dessutom måste regeringarna se till att kvinnors politiska och personliga rättigheter respekteras.

Fortfarande är det så — att många kvinnor inte har ett arbete med en lön som de kan försörja sig — att männen inte delar ansvaret för barn och hem och —- att arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad och att ungdomars utbildningsval är mycket traditionellt. Mot den bakgrunden är det beklagligt att det betänkande som vi skall behandla i dag är så tunt och torftigt och bara handlar om budgetanslaget till jämställdhet. Det har ju under allmänna motionstiden skrivits ett antal motioner om jämställdhet, som borde ha kunnat behandlas i det här betänkandet. Från vpk har vi bl.a. skrivit en med krav på en översyn av JämO:s funk tion. Vi har krävt 2 milj.kr. till kvinnojourerna. Jag kan inte förstå varför inte de kraven hade kunnat behandlats i ett betänkande om jämställdhet. Dessutom handlar ju jämställdhet om så mycket mer än en anslagspost i budgeten. Gustav Persson sade att jämställdhetspolitik inte kan ses isolerad. Men vad är det här betänkandet om inte ett exempel på hur isolerat man har sett på jämställdhetspolitiken? Fru talman! Jämställdhetsperspektivet är något som borde genomsyra alla frågor och inte bara behandlas i en speciell proposition. Jag har därför gått igenom den senaste regeringsförklaringen, den som Ingvar Carlsson presenterade i går, från jämställdhetssynpunkt. Jag har då hittat kvinnorna omnämnda på ett ställe i texten, nämligen där man säger: ”Arbetet med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och förbättra kvinnors villkor i arbetslivet fortsätter.” Man kan fråga sig hur en förändring av denna orättvisa arbetsmarknad skall kunna ske så länge som könsfördelningen mellan gymnasieskolans linjer ser ut som den gör. I praktiken har vi i dag faktiskt ett flickgymnasium och ett pojkgymnasium. Bara på ett fåtal av linjerna är könsfördelningen något så när jämn. På hälften av gymnasieskolans linjer är över 90 96 av eleverna antingen flickor eller pojkar. Dagens gymnasieskola bidrar alltså inte till att öka flickornas valmöjligheter på arbetsmarknaden. Skolöverstyrelsen lade förra året fram ett förslag till en reformering av gymnasieskolan som just nu diskuteras. Enligt vpk:s mening är det nödvändigt med en ordentlig förnyelse av gymnasieskolan, och en sådan reformering måste utformas så att dagens flickoch pojkgymnasium försvinner och ersätts av en bra utbildning som ger alla elever bra förutsättningar och valmöjligheter på arbetsmarknaden. Jag skulle vilja ställa en fråga till jämställdhetsministern, nämligen på vilket sätt jämställdhetsmålen, och den dåliga ställningen på arbetsmarknaden som kvinnorna i dag har, påverkar det arbete som just nu pågår inom regeringen med att utarbeta förslag till en reformering av gymnasieskolan. Jag vill återgå till regeringsförklaringen, där det finns en enda mening där kvinnorna omnämns. Det kan man ju ha flera synpunkter på. Det kan ses som ett alldeles utmärkt exempel på hur kvinnor osynliggörs i samhället i dag. Av de storslagna målen med jämställdhetsarbetet på 1990-talet blir det en enda mening i en regeringsförklaring! Fru talman! Kvinnorna är dagens arbetarklass. De har de sämsta arbetstiderna, de tyngsta jobben och de lägsta lönerna. Kvinnorna har monotonare arbeten och större utslagning ur arbetslivet än männen. Samtidigt är det hos kvinnorna som kraften och glädjen finns. Just nu växer det hos kvinnorna fram en protest mot att vara underordnad, mot att åsättas ett lägre värde på arbetsmarknaden. Men hur bemöts den rörelsen och den protesten? Kvinnor vill ha sex timmars arbetsdag, men erbjuds två dagars semester. Kvinnorna ville ta strid för högre löner, men möttes med förslag om strejkförbund och lönestopp. Vpk har en annan politik, som innebär en omfördelning av samhällets välstånd till de grupper som har låga löner, dålig arbetsmiljö och litet inflytande över sin arbetssituation. Från vpk:s sida har vi dessutom under den allmänna motionstiden lagt fram 16 separata kvinnomotioner med ett femtiotal krav på förbättrade villkor för kvinnor, från kvoterad föräldraledighet till förbättrade pensioner. Vi har vidare krävt en utredning av de samhällsekonomiska konsekvenserna av bristen på jämställdhet i samhället. Det fanns alltså bara en mening i regeringsförklaringen där kvinnor var omnämnda, och det var ju illa. Men man kan också se efter hur regeringsförklaringens olika förslag kommer att påverka kvinnor och därmed också jämställdheten. Och si, då blir bilden en annan. Resultatet av regeringens politik kommer att få stor betydelse för kvinnorna i Sverige. Vi kan börja med att titta på den ekonomiska krisen. Regeringen är orolig för att den nuvarande utvecklingen skall leda till att målet om den fulla sysselsättningen hotas. Och det är sant att vi har mycket låga arbetslöshetssiffror i Sverige, men det gäller inte den ena halvan av befolkningen, Gustav Persson. 1989 var 84 96 av kvinnorna ute på arbetsmarknaden och 89 26 av männen. Kvinnorna ligger alltså 5 procentenheter lägre eller har 5 procentenheter högre arbetslöshet. 48 000 svenska kvinnor är deltidsarbetslösa men kan inte få ett heltidsarbete. Ungefär lika många kan över huvud taget inte ta ett arbete på grund av att det inte finns någon barnomsorg. Arbetslöshetsstatistiken luras, om man inte delar upp siffrorna på kön. Så skall jag ta ett citat ur regeringsförklaringen: ”En stram ekonomisk politik är nödvändig för att underbygga de ansträngningar som samtidigt görs för att dämpa de nominella löneökningarna.” Dämpade nominella löneökningar innebär i klartext att lågavlönade inte får chansen att ta igen vad de förlorat i förhållande till de högavlönade under 80-talet. Och lågavlönade, det är liktydigt med kvinnor. Som jag sade tidigare, var det när kvinnorna stod i begrepp att strejka för sina löner som förslaget om lönestopp och strejkförbud lades. Som jag nämnde tidigare, föreslås semestern bli förlängd med två dagar. Det är heller inget krav som kvinnorna har drivit. En förlängd semester enligt förslaget men med möjlighet att arbeta en femte och sjätte semestervecka är också ett dåligt förslag ur jämställdhetssynpunkt. Kvinnorna inom vården kommer att få svårt att utnyttja den längre semestern med ett sådant förslag. Om det fattas personal och den personal som finns har låg lön och inte kan räkna med löneförhöjningar, då är arbete på semestern kanske enda utvägen. Hur kan en förlängd semester vara positiv ur jämställdhetssynpunkt? Så till skatteomläggningen och det kommunala skattestoppet. Det har sagts många gånger redan och de fördelningspolitiska studierna kommer att visa det, att kvinnorna är skatteomläggningens förlorare. De förväntas förbättra sin ekonomi med att söka heltidsjobb, som inte finns, inom en offentlig sektor som måste skära ner på sin verksamhet om förslaget om kommunalt skattestopp går igenom. 80 20 av dem som arbetar inom den offentliga sektorn är kvinnor. Vårdbehoven kommer inte att minska bara för att kommunerna får minskade resurser. Och hur skall barnomsorgsutbyggnaden fullföljas under de villkoren? Hur kan ett kommunalt skattestopp bidra till att öka jämställdheten i samhället? Vpk har avvisat kravet på kommunalt skattestopp och vill ha en skattereform som främst gynnar låginkomsttagarna. Skatt efter bärkraft är fortfarande en mycket bra princip, tycker vi. Nu har jag dragit något över tiden, men den här genomgången visar hur regeringsförklaringen inte bara nästan glömt att omnämna kvinnorna utan dess värre också innehåller flera åtgärder som kommer att motverka de mål som regeringen tidigare satt upp för jämställdhetsarbetet. Jag skall avsluta mitt inlägg med att be om ett svar på hur regeringen skall bedriva jämställdhetsarbetet mot bakgrund av den regeringsförklaring som Ingvar Carlsson lade fram i går.

Herr talman! Jag tog fasta på jämställdhetsministerns anslag när det gällde inställningen till nödvändigheten av nya perspektiv, vilket jag också talade om tidigare. Mot den bakgrunden vill jag ställa frågan om Margot Wallström ser på ett annat sätt på detta nya perspektiv än hennes partikollega tidigare i dag. Anser statsrådet att det är positivt att kunna hämta erfarenhet och utbyta erfarenheter med EG i jämställdhetsfrågorna? Jag vet att ministern har varit där och informerat sig och säkert kan det mesta i detta sammanhang. Det vore intressant att få svar på den frågan. Jag lade också märke till att Margot Wallström tyckte att man inte skulle instämma i klagolåtar utan se positivt på framtiden. Är det så att EG och Sverige har saker att ge varandra i ett ömsesidigt utbyte på detta område? Är Margot Wallström i så fall beredd att verka inom regeringskretsen för att man tar upp EG-EFTA-förhandlingarna även i denna fråga ihop med de övriga?
Herr talman! Jag är beredd att hålla med om mycket av vad Margot Wallström sade i sitt anförande, framför allt detta att jämställdheten mycket är en fråga om makt. Mycket av forskningen av maktfrågor har visat att kvinnornas handlingsmöjligheter inom olika områden ofta är beroende av och begränsade och kontrollerade av män. Det är de som sätter ramarna. Jag kan också ställa upp på behovet och nödvändigheten av att uppvärdera kvinnojobben, att man skall göra något åt kvinnornas arbetsmiljö. Men den fråga som jag ställde i slutet av mitt anförande hänger ihop med detta, och jag fick inget svar. Regeringens politik och regeringsförklaringen som vi fick höra i går går ju stick i stäv med många av dessa mål. Hur kan krav om låga löneökningar och kommunalt skattestopp fås att hänga ihop med att uppvärdera kvinnojobben? Skall man inte göra det i pengar? Jag skulle vilja ha en förklaring från Margot Wallström hur regeringsförklaringen som vi hörde i går kommer att påverka jämställdhetsarbetet.
Herr talman! Statsrådet talade först om vilken ställning Sverige har i ett internationellt perspektiv när det gäller jämställdhetsfrågorna. Hon visade då att vi är föregångare i mycket. Det kan säkert vara rätt och riktigt att förutsättningarna i Sverige är bättre än på många andra ställen i världen. Därför kanske det kan vara på sin plats att man från andra länder tittar på hur jämställdshetsarbetet har gått i Sverige. Däremot tycker jag inte att det är lika viktigt för oss i Sverige att titta på detta. Vi vet ju att det finns så oändligt mycket mer att göra, vilket statsrådet också kom in på i slutet av sitt anförande. Om detta med relationer mellan män och kvinnor i vissa avseenden handlar om attityder, måste vi se till att ändra förutsättningarna för kvinnans roll i relation till männen. Det är ju så, Margot Wallström, att 95 96 av föräldraförsäkringen tas ut av kvinnor. Om vi skall kunna få en förändrad attityd mellan kvinnor och män måste vi arbeta för att männen i mycket större utsträckning utnyttjar föräldraförsäkringen än i dag. Männen måste ta ett mycket större ansvar i det traditionella familjearbetet. Vi måste arbeta mycket mer offensivt med de förutsättningar som gäller inom arbetsmarknaden. Det är inte acceptabelt att kvinnorna under kanske hela 90-talet skall ligga så långt under männen i lön. Det är svårt att hävda att makten skall förskjutas i riktning mot kvinnorna när man från de lönesättandes sida markerar att kvinnoarbete är oändligt mycket mindre värt lönemässigt än männens arbete. Jag tror att en förutsättning för att kvinnorna skall kunna hävda sig i hierarkierna på arbetsplatserna är att de får en lönesättning som liknar männens. Jag tror att det finns oändligt mycket att göra när det gäller offensiva åtgärder. Det skulle vara tacksamt om socialdemokratin också försöker hitta visioner som är offensiva i detta arbete och inte bara förlita sig på utomstående krafter.

Herr talman! Mycket av vad Margot Wallström sade var positivt, inte minst när hon tog upp detta med våld mot kvinnor. Det är också viktigt att vi får en professur för kvinnoforskning som inte minst undersöker orsakerna till våldet. Rapporterna om våld mot kvinnor blir fler och fler. Jag tror också att det är viktigt att ge stöd åt kvinnojourer, och det har vi i centerpartiet också föreslagit. Men det är också viktigt att hjälpa männen. Det är säkert så, vilket Margot Wallström också snuddade vid, att jämställdhetsdebatten och kraven på ökad jämställdhet av många män har upplevts som ett hot mot den egna identiteten. Detta kan var en förklaring till de identitetskriser som leder fram till övergrepp mot kvinnor. Det är mycket viktigt att verkligen arbeta vidare med detta och försöka komma till rätta med de missförhållanden som råder. Jag vill ställa en fråga som rör det som det här betänkandet egentligen handlar om, nämligen anslagen till jämställdhet. En stor del av projektpengarna går faktiskt till arbetsmarknadens parter, vilket är en fråga som vi har tagit upp från centertpartiet. Jag vill fråga Margot Wallström: Skulle det inte vara möjligt att arbetsmarknadens parter själva står för mer av den här projektverksamheten? Det är mestadels inga fattiga organisationer som är inblandade, det är LO och det är SAF. Som jag har förstått saken går en stor del av dessa projektpengar in i den ordinarie verksamheten. I höstas deltog en svensk delegation i en konferens på Island. Det var fråga om en avslutande konferens i ett jämställdshetsprojekt. Vid den redovisning från resp. land som där gjordes hade vi också ett grupparbete och en diskussion. Det fanns inget annat land som satsade så mycket pengar i olika projekt i jämställdhetsarbetet som Sverige. Man frågade efter resultaten och om vi hade utvärderat de olika projekten, men det fanns ingen från den svenska delegationen som kunde svara ett odelat och bestämt ja på detta. Jag tycker att det är viktigt att vi får en utvärdering. Men frågan är om inte arbetsmarknadens parter kunde stå för litet mer av kostnaderna för projekten. På det sättet kunde vi få mer pengar över till kvinnoorganisationerna, vilka jag är övertygad om gör ett oerhört viktigt arbete när det gäller jämställdhet.

Herr talman! Statsrådet sade att regeringen följer det som händer inom EG. Det är en sak att följa — det gör vi på de flesta områden, och jag anser det självklart att vi gör detta på jämställdhetsområdet när vi har en jämställdhetsminister — men det är en annan sak att direkt samarbeta i en fråga som vi alla vill föra framåt och driva aktivt i ett bredare sammanhang. Jag vet att det bland många kvinnor i de organ som är knutna till EG finns ett intresse för en svensk medverkan. Min fråga var därför — jag fick inget direkt svar, utan ett indirekt — om Sverige är intresserat av att vidga det ömsesidiga utbytet i dessa frågor och om statsrådet i så fall är beredd att verka för det i regeringen, så att man tar upp just denna fråga i de pågående EG-EFTA förhandlingarna. Det lät som om statsrådet nedvärderade begreppet direktiv och dess innebörd. Jag tycker inte att man skall förringa detta. Det anger en klar inriktning för det arbete som hela tiden skall föras framåt. Man har bestämt sig för målsättningen och arbetar i den riktningen. Att det inte alltid går lika fort beror på att tolv länder är inblandade, Sverige är bara ett land. Det är väl bra att man drar åt samma håll och kan vidga de kunskaper och erfarenheter som man har. Man kommer en bit på väg i och med direktiven om man följer upp dem och ser till att de så småningom förverkligas. När det gäller dessa frågor måste man ha en positiv anda och inte alltid bara anse att vi är oss själva nog.
Herr talman! Jag vill hålla med Margot Wallström en gång till. Även jag tycker att det är viktigt att vi har en stark ekonomi, och det är viktigt att vi försöker hålla nere inflationen, framför allt med tanke på de lågavlönade grupperna. Det kan däremot knappast vara de lågavlönade kvinnorna som är orsak till den inflationsbrasa som man talar om att vi har just nu. Lågavlönade kvinnor finns inte bara inom den offentliga sektorn. De finns även inom andra områden, t.ex. inom handelsoch fabriksområdet. När det gäller inflationen kan man också fundera litet grand över vad skatteomläggningen kommer att innebära när den slår ut i full kraft om kanske något år med de enorma, ökade inkomster som vissa grupper i samhället kommer att få. Jag tycker också att det är mycket viktigt att värna om den offentliga sektorn. Jag tror dock inte att man gör det genom att ålägga kommunerna ett kommunalt skattestopp. Hur skall de då kunna rekrytera personal till de verksamheter som de faktiskt måste ha och behöver ha för att få en bra kvalitet på den offentliga sektorn? Hur skall kommunerna klara av barnomsorgsutbyggnaden om det finns ett kommunalt skattestopp? Hur går det med löneförhandlingarna? Jag kan hålla med om att man trots allt har haft ett hyfsat avtal det här året. Det innebär emellertid inte att man har hunnit ikapp. Det finns krav på att lönerna inom den offentliga sektorn skall förbättras bland de lågavlönade även nästa år. Det blir då en förhandling under galgen om man vet att det finns ett kommunalt skattestopp. Den som förhandlar vet då att om man tar ut det i lön så får man ingen verksamhet. Detta är naturligtvis ingen fri förhandlingsrätt. Slutligen vill jag göra en kommentar till kvinnojourerna och till att det är viktigt att de får kommunalt stöd. Jag tycker naturligtvis att det är viktigt. Med hotet om ett kommunalt skattestopp över sig är det dock knappast troligt att kommunerna prioriterar kvinnojourerna.

Herr talman! Det som är möjligt genomför vi i dag, och det som är omöjligt genomför vi ganska snart. Så tycker jag att man skall resonera. Därför gläder det mig att statsrådet som avslutning på sin replik angav detta som målsättning för det framtida arbetet.

Detta är kanske litet grand av skillnaden mellan Margot Wallström, socialdemokraterna och oss i folkpartiet. Vi försöker se möjligheterna, och vi försöker inte hitta argument mot någonting. Vi tror att en mångfald inom exempelvis barnomsorgen skulle medföra att vi kunde infria det beslut som har fattats här i riksdagen om att barnomsorgen skulle vara fullt utbyggd till 1991. Nu kommer vi sannolikt inte att klara denna målsättning, som vi har varit överens om. Det beror till inte så liten del på att man från socialdemokraternas sida så konsekvent har motsatt sig varje form av alternativlösning till den typ av utbyggnad som man har låst sig fast vid. Vi tror att inom den offentliga sidan — där kvinnorna är den totalt dominerande arbetskraften, utom när det gäller de högsta chefsbefattningarna — finns en oändlig kraft, vision och framtidstro. Om de skulle få lov att utveckla detta utanför det monopolföre tagande som den offentliga sektorn innebär, skulle det hända mycket positivt när det gäller utbyggnad, service, kvalitet och inte minst när det gäller lönesättningen. Om inte kvinnorna får lika lön som männen för samma arbete, kommer vi aldrig att komma särskilt långt i jämställdhetsarbetet. Jag är ganska säker på att Margot Wallström har samma uppfattning, nämligen att lönen är väsentlig för att vi skall nå framgångar i jämställdhetsarbetet. Därför hoppas jag att socialdemokratin är beredd att ompröva sin uppfattning om att vi bara skall ha den statiska utbyggnaden av den offentliga sektorn, som har visat att den inte klarar problematiken.
Herr talman! Margot Wallström säger att projektpengarna är stimulans för att öka kvinnorepresentationen i statliga organ, och vi får också siffror på ökningen. Det är bra att vi får en ökning. Sedan säger Margot Wallström att pengarna även går till de politiska partierna och arbetsmarknadens parter, eftersom de får söka av projektpengarna samt att arbetsmarknadens parter också släpper till en del pengar själva. Det gör även kvinnoorganisationerna. De får stå för en inte så liten del av de små ekonomiska medel och möjligheter som de har. Det sker också mycket genom frivilligt arbete. Frivilligheten behövs, och den är nödvändig för att vi skall kunna komma framåt. Kvinnoorganisationerna arbetar även för att öka kvinnorepresentationen i kommuner, landsting och på länsnivå, för att nämna några exempel. Jag återkommer till att jag tycker att det är angeläget med ett högre anslag till kvinnoorganisationerna. Mera pengar skulle ge organisationerna större och bättre möjligheter att arbeta på fler håll och på fler händer. Det gäller att kunna stimulera, engagera, intressera, nå ut till många och att satsa på utbildning för att öka kvinnorepresentationen i de politiskt valda församlingarna. Skall vi få ett bra och fungerande samhälle förutsätter det att både kvinnors och mäns värderingar och erfarenheter tas till vara. Jag skulle vilja referera till Elise Bolding. Hon säger att om människan har ett mål, en framtidsvision, så påverkar det hela hennes sätt att tänka och handla. Hon arbetar mot detta mål, och målet leder henne framåt. Det är viktigt att ha ett mål, att vara på väg framåt. Det är en viktig uppgift i framtiden att ge kvinnan samma rätt till samhället som mannen har. Jag tror att det krävs att vi måste försöka öka de ekonomiska möjligheterna i kvinnoorganisationerna, som bedriver mycket av det här viktiga arbetet.

Herr talman Jag vill informera riksdagen om några av de insatser som nu förbereds till stöd för de snabba förändringarna i Östeuropa och om vilka regeringen under februari fattat beslut — allt under förutsättningen av ett positivt riksdagsbeslut i denna fråga. Statsministern tillkännagav i december 1989 att regeringen vill anslå 1 miljard kronor över de kommande tre budgetåren till stöd för Östeuropa. Huvuddelen av denna ram, 900 milj.kr., skall enligt förslaget tas från ökningen av biståndsanslaget. Övriga 100 milj.kr. utgörs av insatser från andra huvudtitlar i budgeten. I budgetpropositionen föreslog jag att 300 milj.kr. avsätts ur biståndsbudgeten för insatser i Polen under treårsperioden. I budgetförslaget avsätts vidare 225 milj.kr. för bilateralt samarbete med andra delar av Östeuropa och för multilaterala insatser 375 milj.kr. Redan i oktober informerade jag kammaren om det planerade biståndet till Polen. Sedan dess har regeringen gett beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete i uppdrag att bereda ett stöd på 270 milj.kr. inriktat främst på miljöinsatser och olika utbildningsinsatser, bl.a. inom den polska statsförvaltningen. I regeringsbeslut den 15 februari har regeringen nu fastställt en sådan inriktning på samarbetet. För att arbetet skall komma i gång redan under innevarande budgetår har ointecknade reservationsmedel avsatts. Bland de många insatser som för närvarande förbereds finns olika miljöskyddsprojekt för den polska industrin samt ett stöd via Kommunförbundet till den polska lokala förvaltningen. En betydelsefull multilateral insats för Polen har också gjorts med hjälp av biståndet. Till stöd för det ekonomiska reformprogrammet i landet och särskilt till stöd för ansträngningarna att ge den polska valutan en stabil växelkurs har Polen fått tillgång till en internationellt samordnad stabiliseringsfond om 1 miljard US dollar. Sverige beslutade den 25 januari att bidra med 65 milj.kr. Bidraget ges i form av ett lån utan ränta. Miljöoch utbildningsinsatser bör komma att prägla biståndssamarbetet även med andra delar av Östeuropa. Regeringen gav den 15 februari BITS i uppdrag att planera för ett bistånd på miljöområdet också till andra länder än Polen. En stor del av detta stöd kommer att gälla Östersjöområdet, inte minst de baltiska republikerna. Ytterligare samarbete på miljöområdet förbereds inom miljöoch energidepartementet och naturvårdsverket. En betydelsefull multilateral insats på detta område är det samnordiska riskkapitalbolag för miljöinvesteringar i de östeuropeiska länderna som de nordiska miljöministrarna nyligen beslutat om. Avsikten är att det svenska bidraget, som uppgår till ca 18 milj.kr. per år i sex år, skall finansieras med biståndsmedel. Regeringen har inlett ett erfarenhetsutbyte med Sovjetunionen, som även kommer att förstärka stödet till de baltiska republikerna. BITS bereder för närvarande, efter ett regeringsbeslut den 1 februari, ett omfattande kursprogram för sovjetiska beslutsfattare inom förvaltningen och näringsliv. Utbildning kommer att ges främst i Sverige inom ämnesområden som ekonomisk politik, förvaltning och näringslivsfrågor. Ett av de områden som Sovjetunionen uttryckt intresse för är hur den svenska riksdagens förvaltning fungerar. En första kurs i lokalt självstyre planeras redan under våren 1990. Olika arbetsgrupper, bl.a. i arbetsmarknadspolitik, kommer också att mötas inom kort. Sådana kunskapsutvecklande insatser, förvaltningsstöd och annat tekniskt bistånd, kommer att spela en viktig roll i biståndet till de östeuropeiska länderna. Det kommer också insatser inom ämnesområdena kultur, information och utbildning att göra. Regeringen återkommer till dessa frågor. Herr talman! Att underlätta folkrörelsernas samarbete med organisationer i Östeuropa är en mycket viktig del av biståndet. Den demokratiska samhällsutvecklingen har ju drivits fram genom den breda folkliga aktiviteten i dessa länder. För att stärka den demokratiska utvecklingen bör ett generöst stöd ges till ett samarbete mellan svenska och östeuropeiska folkrörelser, kyrkor och andra organisationer. SIDA har fått regeringens uppdrag att bereda ett sådant stöd. Regeringen har redan tidigare beslutat om 30 milj.kr. för folkrörelsesamarbete i Polen. I beslut den 15 februari förutser regeringen 60 milj.kr. för samarbetet i övriga länder. SIDA har redan mottagit över 40 ansökningar för bidrag till projekt i Polen och har nyligen beviljat 8 ansökningar om sammanlagt 1,2 milj.kr. Jag vill i detta sammanhang också påminna om att Röda korset, Hoppets stjärna och Erikshjälpen fått sammantaget 14 milj.kr. ur katastrofanslaget för insatser i Rumänien. Ett svenskt stöd till utvecklingen mot demokrati, sociala framsteg, marknadshushållning samt en förbättrad miljö i Östeuropa måste bygga på breda kontakter mellan folken i Sverige och Östeuropa. Det är en gemensam uppgift för regering, folkrörelser, organisationer och näringsliv. Jag har här endast tagit upp den planering som görs för det direkt biståndsfinansierade stödet. Överallt i Sverige finns ett oerhört brett engagemang för att stödja utvecklingen i Östeuropa. Det är regeringens avsikt att med biståndet underlätta detta samarbete.

Herr talman! Jag vill först tacka för den information som vi har fått här i kammaren. Inte minst den som skall vara med och bereda det här ärendet i utrikesutskottet tycker naturligtvis att det är värdefullt att få en så konkret uppfattning som vi kan få om de problem som regeringen har för användningen av dessa pengar. Jag utgår från att arbetet kommer att konkretiseras ytterligare i kommande information från regeringen. Den allmänna inriktningen av biståndet verkar vara rimlig och tillfredsställande. Centerpartiet presenterade i oktober förra året en motion här i riksdagen om biståndet till Polen. I den angav vi en inriktning i av biståndet som vi menade borde kunna tillämpas även på andra östeuropeiska länder vartefter utvecklingen gjorde det möjligt för oss att gå in med bilaterala insatser. Vi framhöll särskilt miljöinsatser och utbildningsinsatser. Därför noterar jag med tillfredsställelse att detta också är den allmännna inriktningen i den planering som statsrådet Hjelm-Wallén nu redovisade. Men det finns två viktiga problem förknippade med det förslag som regeringen nu har lagt. Det ena innebär den allmänna nivån. Genom att lägga ihop tre år kommer regeringen upp till det runda beloppet 1 miljard. Detta döljer dock inte det faktum att det inte handlar om mer än drygt 300 milj.kr. per år till hela Östeuropa. Det är alltså samma nivå som till ett normalt biståndstagarland. Det finns alltså anledning att fråga sig hur pass betydelsefulla insatser vi verkligen kan göra inom den ramen — biståndet skall ju fördelas på ett stort antal länder. Vi tycker att en sådan nivå kunde vara lagom för insatser i ett enda land, nämligen Polen. Det skulle vara intressant att höra om regeringen kan överväga att för kommande budgetår öka denna ram ytterligare eller om 1 miljard kronor skall uppfattas som något slags tak för den närmaste treårsperioden. Vi har föreslagit större satsningar, och de förslagen behandlas just nu i utrikesutskottet. Det finns ju alltid ett hopp om att riksdagen skall fatta beslut om ökade resurser. Det andra problemet är naturligtvis finansieringen. Genom att ta dessa resurser ur biståndsramen gör egentligen inte Sverige några uppoffringar för att stödja Östeuropa. Hela uppoffringen läggs på våra traditionella mottagarländer i tredje världen. Det är anmärkningsvärt och cyniskt att göra på det sättet. Det är alltså länder som i ännu högre grad behöver vårt stöd som får stå för kostnaderna när vi nu börjar stödja Östeuropa. Jag skulle vilja fråga huruvida regeringen bedömer att stödet till Östeuropa inryms i den 7-procentsmålsättning som FN har antagit och som DAC för bok över. Jag skulle också vilja fråga om detta är en engångsföreteelse från regeringens sida eller om den tänker sig att förlänga detta finansieringssätt.
Jag vill erinra om att enligt de rekommendationer som antagits av talmanskonferensen bör kompletterande frågor inte ta längre tid än två minuter i anspråk.
Herr talman! Styckevis och delt är ett gammalt svenskt uttryck som passar bra på regeringens beslutsprocess i fråga om Östeuropabiståndet. Det är spännande att så här från riksdagshorisont följa hur regeringen i tal, pressmeddelanden och tidningsartiklar hanterar den här miljarden. Det är väldigt beklagligt att vi till riksdagen i stället inte har fått en proposition som innehåller ett rejält program för Sveriges bistånd till Östeuropa med klara riktlinjer, med klara angivelser som vi hade kunnat diskutera på sedvanligt sätt. Även budgetpropositionen, som ändå var det givna tillfället för regeringen att lägga fram klara riktlinjer för sin Östeuropapolitik, saknar ju sådana. Man får leta sida efter sida för att hitta dessa pengar som återfinns i delposter. Mina frågor till Lena Hjelm-Wallén, som har haft vänligheten att komma till riksdagen och berätta om de här sakerna, är följande: Är detta regeringens program för hjälpen till Östeuropa? Är detta riktlinjerna? Eller är detta bara ett av många papper? Kommer det något nytt, eller är detta det vi har att utgå från i regeringens Östeuropapolitik?
Herr talman! Jag förstår att det här inte kan vara regeringens hela program -— i alla fall hoppas jag verkligen att det inte är det. Det behövs bra mycket mer för att vi skall veta vad vi har att vänta och vad vi kommer att få ta ställning till. Jag vill ändå nu komplimentera regeringen i det avseendet att den inte har gått i den fälla som det nog finns viss risk för att den skulle ha drullat ned i, nämligen den fälla som skulle innebära en fortsättning av den politik som västvärlden under 1970-talet förde gentemot t.ex. Polen. Då gavs ju väldigt stora krediter utan några specificeringar av vad pengarna skulle användas till. Regeringen har nu insett att de områden där man kan göra de effektivaste insatserna handlar om kunskapsöverföring för att bygga upp en normal ekonomi, en normal förvaltning, normala organisationer och normal politik. Jag har ett par frågor. Den första gäller de olika projekten i Polen. För drygt ett år sedan väckte vi, och även andra, förslag om att Sverige skulle engagera sig starkt i det s.k. Wista-projektet i Polen. Det finns ju väldigt sällan, i det läge som vi nu befinner oss i, konkreta planer och konkreta projekt som snabbt kan sättas i verket i ett land som Polen, på grund av det tillstånd som den kommunistiska regimen har försatt landet i. Beträffande detta projekt finns dock konkreta insatser som kan göras mycket snabbt. Jag skulle därför vilja få besked från statsrådet om vilket sätt som Wistaprojektet hittills har behandlats på vid de tillfällen under februari månad då beslut har fattats. Min andra fråga ligger litet vid sidan om det rena biståndsämnet men är ändå väsentlig. Skall man över huvud taget få i gång ekonomisk utveckling måste det land det gäller komma in in i det internationella varuutbytet. Östeuropas betydelse i världsekonomin är mycket liten. Bara 7-8 90 av varuhandeln i världen kommer från östeuropeiska länder. Något mer än 3 90 av importen till Sverige kommer från öst. Vi skulle kunna göra en mycket konstruktiv och effektiv insats på lång sikt genom att avreglera de delar av vår handelspolitik som berör tekoprodukter, skor och jordbruk, som är just de sektorer där Östeuropa snabbt skulle kunna få i gång en fungerande produktion och få in de nödvändiga exportinkomsterna. På vilket sätt har regeringen handlagt dessa frågor? När är man beredd att häva handelshindren?
Herr talman! Jag vill instämma när det gäller de frågetecken som Pär Granstedt satte. Det gäller alltså både nivån på det bistånd som vi har fått en redogörelse för och finansieringssättet. Jag tror att nivån på biståndet med rätta kan betecknas som en droppe i havet, och jag förväntar mig naturligtvis att det skall bli mer pengar. Det vore bra att få ett svar på frågan hur det kommer att se ut under de närmaste tre åren. När det gäller finansieringssättet är det många som tycker att det är väldigt utmanande. Det har ju anförts en ganska kraftig kritik från olika politiska partier, men också från frivilligorganisationer, mot att man använder biståndsbudgeten och på det sättet jämställer de östeuropeiska länderna så att säga i klump, fast de ser mycket olika ut och har olika problem, och också jämställer dem med tredje världens länder. Det finns ingenting som säger att behoven i våra traditionella biståndsländer i tredje världen på något sätt minskar för att vi har uppmärksammat den utveckling som förekommit i de östeuropeiska länderna. Skall man fortsätta att använda biståndsbudgeten för att utveckla det ekonomiska, sociala, kulturella och politiska samarbetet med Östeuropa, eller skall man gå över till någon annan finansieringsform som bättre passar de syften som man ändå vill uppnå?
Herr talman! Jag vill instämma i en del av de frågor som redan har ställts här. Jag skulle gärna vilja veta hur man i regeringskansliet har diskuterat, när man nu har lagt Östeuropahjälpen inom biståndsramen. Ser man några farhågor i detta när det gäller den framtida hjälpen till u-länderna? Det är ju många som har anfört synpunkter på detta, och jag antar att man inom regeringskansliet har diskuterat föroch nackdelar med att göra på detta sätt. Det skulle också vara intressant att få veta vilken ambitionsnivå det är i den kommande propositionen — om det finns en risk för att man aldrig kommer över 1 Yo för det totala anslaget, om Östeuropa kommer att inrymmas i det redan beslutade enprocentsmålet för u-länderna. Hur vill man hantera detta i framtiden? Det är viktigt, tycker jag, att redan nu ta upp och diskutera den frågan. Jag kan se att det är en praktisk lösning att göra så här tillfälligtvis. Men är målsättningen att man även i framtiden skall ha den här lösningen? När det gäller nivån på ambitionen tycker jag att det är bra att man kommer i gång. Men skall man klara Östersjösituationen, så måste det till krafttag — för vår egen skull, som det ju faktiskt i ganska stor utsträckning är fråga om. Mycket av den här hjälpen gäller ju vår egen självhjälp.
Herr talman! Jag kan konstatera att det här i kammaren och bland partierna finns en samsyn vad gäller stöd till utvecklingen i Östeuropa mot demokrati, marknadshushållning och miljöförbättringar. Däremot finns det litet olika åsikter vad gäller finansieringen av detta stöd. För min del anser jag att det går att ta dessa 300 milj.kr. för nästa år och ytterligare två år från biståndsbudgeten. Vi kan ändå stå fast vid våra åtaganden mot u-världen — och det är för mig något mycket viktigt. Vad regeringen har sagt i budgetpropositionen, när vi har presenterat förslaget om den här miljarden, är att detta är den volym som skall gälla under den här tidsperioden, nämligen tre år. Vi avvaktar nu riksdagsbehandlingen, och jag tycker att det är litet för tidigt att nu fråga mig om ytterligare medel. Vad jag har presenterat i dag är de biståndsfinansierade insatserna. Jag presenterar inte i dag ett program för Östeuropa, för det måste naturligtvis ha en mycket större bredd, och det får ske i annat sammanhang. Jag är därmed inte heller beredd att gå in i någon större diskussion om handelshindren. Men det är ju så, att import av tekoprodukter liberaliseras fr.o.m. augusti 1991, och importbegränsningar för skor tas bort före utgången av 1992. Detta är ändå ett litet svar när det gäller den frågan. Det konkreta projekt som sedan har tagits upp här, och som har intresserat många, är Wista-projektet, som ju är ett stort miljöprojekt i Polen. Jag har själv fått direkt information om detta, och jag vet att både BITS och SIDA har haft kontakter med Svensk-polska miljöföreningen, som arbetar med projektet, liksom med den särskilda Wistaadministrationen. Det åligger nu de här myndigheterna att göra en bedömning — naturligtvis i diskussion med de polska myndigheterna. Vi får här avvakta den prioritering som kommer att göras i dessa diskussioner. Jag fick också en fråga om huruvida Östeuropabiståndet skall räknas in i FN:s målsättning, 0,7 70 av bruttonationalinkomsten i bistånd. Detta är någonting som diskuteras mycket inom OECD-gruppen och den särskilda biståndskommittén DAC i Paris. Min ståndpunkt är att Östeuropabiståndet borde lämnas utanför FN-målsättningen 0,7 90.

Herr talman! Låt mig först med tillfredsställelse notera statsrådet Hjelm Walléns uttalande att Östeuropabiståndet bör ligga utanför FN:s målsättning 0,7 Yo. Jag tror att detta är mycket viktigt. Skulle man ändra på den principen, skulle det kunna få mycket allvarliga konsekvenser för de traditionella u-länderna — de verkliga u-länderna. Vi vet att det redan hittills har varit praktiskt taget omöjligt att få flertalet länder att nå upp till 0,7 70. Om de skulle kunna räkna in Östeuropabiståndet, skulle chanserna att pressa upp biståndet till länderna i Afrika, Asien och Latinamerika naturligtvis undergrävas ytterligare. Men detta innebär att man, såvitt jag förstår, inte gärna heller för svenskt vidkommande i längden kan använda biståndspengar för Östeuropabistånd. Med de budgeteringsmetoder vi har kommer man förr eller senare i konflikt med 0,7-procentsmålet också för svenskt vidkommande — det är min uppfattning. Sveriges riksdag har emellertid fattat ett annat målsättningsbeslut, nämligen att 1 70 bruttonationalinkomsten årligen skall anslås till u-länderna. Nu säger statsrådet Hjelm-Wallén att vi kan stå fast vid våra åtaganden i förhållande till u-världen. Och vårt viktigaste åtagande i förhållande till u-världen är väl just att anslå 196 av bruttonationalinkomsten årligen till u-landsbistånd.
Herr talman! Det är väl riktigt som Lena Hjelm-Wallén säger, att det råder en samsyn om att vi skall stödja utvecklingen i de östeuropeiska länderna på alla sätt — det är jag också övertygad om. Men det råder inte en samsyn om nivån på stödet, och det råder inte en samsyn om finansieringen av stödet. Jag vet inte varför regeringen är så snål i det här avseendet, om det har att göra med att man har valt finansieringsvägen via biståndsbudgeten och att det inte går att ta mer där, för att vi i så fall inte kan uppfylla de mål som man har sagt att man vill uppfylla när det gäller tredje världens länder — eller vad det handlar om. Jag tycker att man bör kunna se detta i ett större perspektiv. Biståndspolitiken är en del av säkerhetspolitiken, och säkerhetspolitiken rymmer också andra områden, där man kan tänka sig att skära till förmån för den här delen av verksamheten. Det vore intressant att få höra om det förs några sådana diskussioner. Jag har vid olika tillfällen frågat flera statsråd om det inte är möjligt att nu börja överskrida gränserna och de tydligen vattentäta skotten mellan säkerhetspolitikens olika delar. Jag tänker då bl.a. på budgeten för det militära försvaret, försvarspolitiken, som är en annan del av säkerhetspolitiken. Man kan ju tänka sig att pengar tas därifrån, om man nu anser att framför allt det ekologiska samarbetet med de östeuropeiska länderna är så viktigt och att de problem vi annars kommer att stå inför om inte dessa problem löses kommer att innebära säkerhetspolitiska risker. Den diskussionen borde därför vara möjlig att föra om det saknas pengar och om det är därför som nivån är så låg. Det vore intressant att få en kommentar till detta.
Herr talman! Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över beskedet att Östeuropabiståndet i princip ändå bör ligga utanför den vanliga biståndsramen. Jag vill också understryka att det är väsentligt att det anslag som vi nu talar om, 1 miljard, kan utökas i takt med att nya projekt tillkommer. Det är glädjande att Wista-projektet verkligen övervägs på allvar. Jag vill bara varna för den risk det kan innebära att göra sig alltför beroende av de polska myndigheternas förmåga att i dagens kaotiska läge och efter 40 års kommunistisk diktatur ta fram fungerande projekt med kalkyler och annat. Om detta så att säga skall kunna sättas i sjön kan det vara nödvändigt att vi själva bidrar med den typen av saker. Och jag förmodar att önskemål i den riktningen också framförs ibland. Jag måste även ta upp handelshindren. Vi har nu fått höra att handelshindren på teko-området skall avvecklas i augusti 1991 och på skor 1992. Det är just inte mycket att komma med, tycker jag, i den rådande situationen då de östeuropeiska länderna befinner sig i ett läge då de mycket snabbt är tvungna att så att säga kasta sig över från ett kollapsande ekonomiskt system till något som kan likna en fungerande ekonomi. I många östeuropeiska länder, kanske alla, kommer detta att innebära oerhörda umbäranden för befolkningen på grund av det tillstånd som länderna befinner sig i nu. I detta läge är det av vital betydelse att de får i gång en fungerande exportindustri i stället för de hopplösa industrikombinat som har blockerat all ekonomisk utveckling i dessa länder under 40 års tid och som samtidigt förstört miljön. Därför är det viktigt att beslut fattas också i ett litet land som Sverige om att dessa handelshinder hävs snabbt. Det finns inget som hindrar oss i Sverige från att göra det redan i dag.
Herr talman! Jag blev litet bestört när jag fick höra svaret på frågan om målsättningen. Jag trodde inte att det över huvud taget var möjligt att diskutera att 0,7-procentsmålet, FN:s målsättning, skulle kunna rymma även Östeuropabiståndet, åtminstone inte för Sveriges del. Jag menade givetvis vårt folkligt förankrade enprocentsmål och undrade om det över huvud taget var rimligt att Östeuropabiståndet skulle ligga inom ramen för detta. Jag tar för givet att Sverige mycket kraftigt kommer att arbeta för att 0,7-procentsmålet är avsett för de absolut fattigaste länderna, de länder som vi tidigare betecknat som u-länder, och att pengar till Östeuropa får tas från annat håll. Ett sätt att få fram pengar kan vara nedrustning i världen. Men när det gäller svenskt bistånd vill jag verkligen ha ett svar på om enprocentsmålet för uländerna kommer att bestå och om Östeuropahjälpen kommer att läggas utanför enprocentsmålet, så att vi kan öka vår hjälp till dem som behöver den.
Herr talman! Frågan om huruvida enprocentsmålet är uppfyllt när vi nu även tar in 300 miljoner under tre år för bistånd till Östeuropa kan jag svara ja på. Enprocentsmålet gäller internationellt utvecklingssamarbete, och det kan även omfatta den här typen av insatser i de östeuropeiska länderna. Beträffande 0,7-procentsmålet anser jag att man skall vara mycket precis, eftersom det skiljer sig en hel del från enprocentsmålet.Det var det mitt svar till Pär Granstedt avsåg, Marianne Samuelsson, och det tror jag inte kan missförstås. Det är viktigt att man i fråga om 0,7-procentsmålet är mycket precis och att man så långt det går internationellt kan komma överens om att det gäller traditionella u-länder. Vad som kan räknas in under enprocentsmålet är något som riksdagen får fatta beslut om. I fråga om detta är vi i Sverige inte internationellt bundna, utan det är vi själva som bestämmer detta. Det är viktigt med handel och näringslivssamarbete med Östeuropa. Och det är så att säga ett annat ben att stå på än beträffande det biståndsfinansierade stödet. Jag skulle verkligen välkomna mycket mer handel med Östeuropa liksom ett näringslivssamarbete som kan underlättas av utökade exportkreditgarantier som det har fattats beslut om ganska nyligen. Det rör sig om mycket större belopp än den miljard som jag har talat om nu. Och det borde möjliggöra en annan typ av ekonomiskt samarbete med Östeuropa.

Men detta är ett resonemang som får föras på sikt. I nuet och åren framöver skapar detta inte något finansiellt utrymme för oss.

Herr talman! Jag går in i denna debatt eftersom jag i går kväll fick veta att Margareta Gard, som står på talarlistan, inte har möjlighet att närvara för Moderata kvinnoförbundets räkning. Den jämställdhetsdebatt som nu förs har börjat anta en helt annan ton än för bara några år sedan. Det märktes inte minst i statsrådet Wallströms anförande för någon timme sedan. Den ekonomiska frigörelsen är viktig. Vi har nått långt, men vi har en bra bit kvar. Det faktum att kvinnor finns på arbetsmarknaden och har egna inkomster innebär inte i sig att jämställdheten är uppnådd. Denna insikt har börjat sprida sig. Visst har det skett en hel del som ökar kvinnors möjlighet att välja förvärvsarbete. Det viktigaste är kanske föräldraförsäkringen. Men åtskilligt har också lett till en krympande möjlighet att välja barn och familj. I synnerhet kan detta exemplifieras inom äktenskapslagstiftningen. Rätten till rättshjälp vid bodelning har avskaffats. Rätten till underhåll för make har i princip försvunnit utom i undantagsfall. Pensionsförsäkringar har gjorts till enskild egendom. Allt detta är åtgärder som i de flesta fall drabbat kvinnor. Men även inom skatte-, socialoch socialförsäkringslagstiftningen finns exempel på hur valfriheten för kvinnor har krympt. Ett faktum är att många familjer lider brist på tid för barnens behov. Den materialistiska lära, i vilken socialdemokratin har sitt ursprung, har inte utmärkt sig för att ta hänsyn till mänskliga behov. Man har prioriterat det materiella på känslornas bekostnad. En hel del kvinnor känner sig i dag lurade. Det samhälle med storbarnkammare, Myrdals anvisade, blev inte så idylliskt i verkligheten som i teorin. Om man skulle fortsätta bakåt i historien visar även läsning av Marx och Rosseau en skrämmande syn på just barnen. Barnen har ingen fackförening som försvarar deras behov. Därför har de drabbats i vårt överorganiserade samhälle. Det är deras tid med mamma som man har tagit. Men den tiden har inte ersatts av tid med pappa. Även om en långsam förbättring kan konstateras i detta avseende har många barn fått mindre tid med sina föräldrar, något som försvårar barnens liv genom att det skapar otrygghet och ger sämre möjligheter till personlighetsutveckling. Alternativt tas den över av kamratgänget. Även om få föräldrar är perfekta har de flesta föräldrar mycket att ge sina barn, om de lämnas så mycket privat utrymme att de får tid och kraft till denna för samhället så viktiga insats. Häri ligger jämställdhetens dilemma i lika hög grad som i maktrelationen mellan man och kvinna. Få vill bli jämställda på sina barns bekostnad, men en hel del har blivit det. Bakom varje framgångsrik man står en kvinna, brukar man säga. Bakom de flesta framgångsrika kvinnor står sällan en man utan oftast en annan kvinna, inte sällan en mamma eller mormor. Kvinnor gör inte omedvetna, orationella val, som det har påståtts. De gör medvetna men altruistiska val. Många arbetar en tid deltid för barnens skull, därför att det känns rätt för både dem och barnen. Andra sliter hårt och drömmer om den sextimmarsdag som vissa partier med förkärlek talar om i valtider men som synes långsiktigt ekonomiskt orealistisk. Kostnaden motsvarar en sänkning av pensionsåldern till 50 år! I stället utlovas kvinnorna den s.k. jaktveckan, dvs. en ny semestervecka att laga mat åt familjen på. Kvar har kvinnorna lika långa vardagar. Därtill kommer skatteomläggningen att lägga ekonomisk press på deltidsarbetande småbarnsmammor att öka sitt förvärvsarbete. Värst drabbas lågavlönade kvinnor på grund av momsbreddningen. Därtill skall finansministern försöka förmå arbetsgivarna att dra in halvtidstjänster, om nu pressen har framställt detta korrekt. I stället behövs hänsynstagande till barnens behov vid beskattningen, som vi moderater har föreslagit, och ett flexibelt arbetstidsuttag genom livet. En hårdare press på kvinnorna är att vänta: kvinnor som redan har de längsta totala arbetstiderna i alla åldersgrupper från 16 år betalar mest skatt på alla inkomstnivåer, har lägst lön i alla branscher och lägst ATP. När det framtida efterlevandeskyddet nyligen avskaffades tog många kvinnor privata pensionsförsäkringar. Dessa urholkas nu genom pensionsskatt, helt i strid med socialdemokraternas tidigare löfte. Kvinnorna får glädja sig åt den nya rätten att få arbeta två år längre. Rättigheter är positiva så länge de är frivilliga. Men skulle socialdemokraternas förslag i 90-talsprogrammet, att förlänga intjänandetiden för pension med tio år, bli verklighet, då riskerar denna rättighet att bli ekonomiskt tvång för många, dvs. i praktiken handlar det om höjd pensionsålder. Många föräldrar utövar sitt föräldraskap med minskat engagemang. Politikerna kräver av föräldrarna i dag att de tar ökat ansvar för barnen. Många var de kvinnor som fick självförtroendet underminerat när de Myrdalska parollerna om ”imbecilla hemmafruar” spred sig över vårt land. Men nu går kvinnorna kurser för att åter bygga upp det raserade självförtroendet och få lära sig att starta eget. Men de har inte möjlighet att starta eget på sina egna traditionella områden där de oftast är bäst och vet och kan. Där förhindrar utformningen av statsbidragen valfrihet. Kvinnornas arbetsmarknadsvillkor är därför ofta mer begränsade och sämre än männens, eftersom kvinnorna oftast är hänvisade till en arbetsgivare. Om konsumenterna i form av patienter, föräldrar, gamla får styra vård och omsorg i stället för som i dag producenten, kommer utbudet att bättre anpassas till människornas behov. Vårdkvaliteten skulle höjas genom konkurrensen. Kvinnors arbetsmöjligheter skulle öka, liksom sannolikt tillväxt och småföretagande. Vi moderater har lagt förslag till detta inom exempelvis sjukvård, tandvård och vård av barn. Många människor har fler livsuppgifter än förvärvsarbetet. Om lagstiftningen enbart tar hänsyn till människan i hennes roll på arbetsmarknaden, kommer kvinnor även fortsättningsvis att missgynnas. Det kan även försinka jämställdhetsutvecklingen på arbetsmarknaden. Om lagstiftningen värderar även andra roller, kommer respekten för kvinnornas kunskaper och förmåga att öka. Herr talman! Ett gott samhälle bör inte tvinga vare sig kvinna eller man att göra våld på sin natur. Ett gott samhälle skall stimulera varje människa till att utveckla sina egenskaper — även kvinnliga.

Herr talman! Det gläder mig att en allmän jämställdhetsdebatt på internationella kvinnodagen nu introducerats i Sveriges riksdag. Jag hoppas att den har kommit för att stanna. Socialdemokratiska kvinnoförbundet välkomnar debatten, och det kommer också att märkas här om en stund när vi för fram några av de jämställdhetskrav som vi driver. Men det kommer dock inte, herr talman, att innebära att vi avstår från att driva jämställdhetsfrågor i alla andra sammanhang där vi finner det befogat. Det har blivit vanligt i massmedia att utse vinnare och förlorare på olika politiska förslag. Det är inte tid och plats att nu recensera den debatten, men jag vill anknyta till den och gärna peka på sextimmarsdagen som en reform med många vinnare. Jag är nämligen övertygad om att vi alla i längden tjänar på en reform som är så klart jämställdhetsinriktad som generell daglig arbetstidsförkortning, med målet 30 timmars arbetsvecka, sex timmars arbetsdag. Det gäller jämställdhet på många olika områden. Först och främst jämställdhet i arbetslivet. Det är en stor klyfta i dag mellan heltidsarbetande och deltidsarbetande. Det är till nära 100 70 en klyfta mellan män och kvinnor. Sextimmarsdag skulle fylla ut den klyftan. Inget annat förslag till arbetstidsreform skulle få en så utjämnande verkan. S.k. arbetstidsbanker stimulerar till koncentration av arbetstiden på ett sätt som missgynnar det dagliga livet i familj och samhälle. Flextider är bra, men ettsådant system gynnar bara den som kan utnyttja det. Det kan oftast inte vårdoch servicepersonal, vars arbete måste organiseras utifrån de vårdoch servicesökandes behov. Kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar gynnar bl.a. den småbarnspappa, för all del även småbarnsmamma, som har ett väl organiserat, fysiskt lätt arbete, men den ger ingen lättnad till den medelålders nedslitna industriarbeterskan. Vi vet att i de flesta familjer med två vuxna står kvinnan för merparten av hushållsarbetet. Det är inte bara fråga om någon liten skillnad i arbetsinsats. Det är en myt att hushållsarbetet har blivit så mycket lättare med all den teknik som tillförts våra hem. Det har i stället medfört att ambitionsnivån har höjts. Jag behöver bara påminna de närvarande om de normer för tvätt och rengöring som tillämpades i vår mer eller mindre avlägsna barndom för att alla skall inse att det är så. Fortfarande är det kvinnorna som har huvudansvaret. Med kortare arbetsdag för alla blir det lättare att ändra på detta. Män som är intresserade av hem och barn får tid. Män som inte är så intresserade får det allt svårare att stå emot kraven på ett rättvist fördelat arbete i det gemensamma hemmet. Pappor, inte minst ensamstående sådana, får en helt annan chans till omistlig kontakt med sina barn. Jämställdhet i samhället främjas också av en kortare arbetsdag. Få vet så bra som vi här i huset att demokrati kräver tid — tid för facklig och politisk verksamhet, tid för att inhämta kunskap och information, tid för att diskutera, resonera och tid för att tänka. Demokratin kräver också att alla ges den tiden. Framför allt är det de hittills eftersatta som behöver den, och det är till stor del kvinnorna. Därför vilar mycket av möjligheterna för kvinnor att rycka fram till en likvärdig position i samhällslivet just på en kortare arbetsdag. När vi letar nycklar för att utöka det kvinnliga deltagandet i olika beslut tror jag att vi har en här. Jämställdhet och jämlikhet för barnen är också något som befrämjas av en kortare arbetsdag. Sextimmarsdagen ger fördelar för alla barn. De mindre barnen får stimulans och social kontakt som de behöver, föräldrarna får lättare att organisera sin dag och det blir kortare dagar inom barnomsorgen. Det blir större möjligheter att engagera sig i barnets skolgång. Det är särskilt viktigt för barn från arbetarhem där den stimulansen oftast saknas i större eller mindre grad på grund av ovana vid studier, osv. Men även tonåringarna behöver sina föräldrar — kanske i högre grad än vad vi har haft klart för oss. Herr talman! Det finns även andra fördelar att vinna med en generell daglig arbetstidsförkortning. Vi vet att många i dag har svårt att orka med ett heltidsarbete. Vi kräver naturligtvis arbeten som är så organiserade att man inte skall behöva extraordinära fysiska eller psykiska krafter för att orka med. Men samtidigt kvarstår att en kortare arbetsdag ger mindre belastning och därmed färre arbetsskador och kortare sjukskrivningsperioder. Kortare arbetsdag för alla ger också effekter på samhällsekonomin. Det finns fortfarande en viss reserv av arbetskraft i de kvinnor som helt eller delvis står utanför arbetsmarknaden. Fler arbetshandikappade skulle kunna gå till en arbetsdag på sex timmar än till en på åtta timmar, och därmed få delta i heltidssysselsättning. Men erfarenheten säger också att det tryck som en sextimmarsdag skulle skapa på arbetsgivarna, skulle tvinga fram effektiviseringar inom arbetslivet. Jag menar då i form av bättre hjälpmedel och bättre organisering av arbetsprocesserna. Det kanske allra viktigaste är av att bättre kunna ta till vara den outnyttjade resurs som de outbildade kvinnorna utgör på arbetsmarknaden. Den gruppen är faktiskt den största outnyttjade resurs som vi har. Utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder skulle följa i spåren av en kortare arbetsdag. Sextimmarsdagen ger också möjligheter att förbättra servicen i förvaltning och socialt arbete. Om man ser det så, kan faktiskt behoven inom t.ex. långvården, med sex timmars arbetsdag, kunna styras bättre än vad det går med den i dag längre arbetsdagen. En generell daglig arbetstidsförkortning gör det också lättare att sprida arbetstidens förläggning under dagen, vilket också får till följd en minskning av toppbelastningen i trafik, handel, tjänstesektorer osv. Jag hävdar att sextimmarsdagen kan ge en allmän möjlighet till ett bättre utnyttjande av det samhälleliga kapitalet. För bara en stund sedan sades det från denna talarstol att sextimmarsdagen skulle kosta mycket. Låt oss i stället, som Kerstin Fredga föreslog vid middagstid, byta perspektiv. Kliv i stället upp på bänklocken och säg vad en generellt förkortad arbetsdag kan ge för vinster, dvs. ekonomiskt, socialt, politiskt, kulturellt och mänskligt.

Herr talman! Ja, Ulla Pettersson, det lät ju bra. Börjar det inte snart att bli pinsamt att fortsätta att ställa dessa krav på sextimmarsdag när vi alla vet att det faktiskt bara handlar om ord? Statsrådet Margot Wallström avfärdade för cirka en och en halv timma sedan t.o.m. tanken på att lagstifta om ett likalönedirektiv, dvs. den viktigaste jämställdhetsåtgärden inom EG. Statsrådet hänvisade i stället till arbetsmarknadens parter. Det är sorgligt om Sverige inte har råd att hålla sig med lika bra jämställdhetslagstiftning som inom EG. Att likalönedirektivet tillhör det viktigaste området har alldeles nyligen verifierats av de nordiska jämställdhetsombudsmännen. De har sagt att just lönerna är det viktigaste för kvinnorna på jämställdhetssidan, och där kommer likalönedirektivet in. Detta kräver en mindre centraliserad arbetsmarknad. Detta har också verifierats av EG:s experter, som har diskuterat huruvida Sverige kan tillämpa likalönedirektivet. För närvarande är det en danska som ansvarar för detta arbete och som för ett par månader sedan skrev en lång artikel om detta. Om vi finge en mer privat arbetsmarknad skulle möjligheterna att mäta arbetsinsatserna öka. Detta gynnar kvinnor. Då blir utrymmet mindre att ägna sig åt fördomsfull bedömning, i stället blir det än mera saklig bedömning. Erfarenheter från många länder visar att kvinnor har större möjligheter på arbetsmarknaden om där finns en större enskild sektor. En sådan är enbart av godo för kvinnorna.
Herr talman! Charlotte Cederschiöld påminner om att detta är ett gammalt krav. Det är alldeles riktigt. Tyvärr var en av de käppar som sattes i hjulet den ekonomiska utveckling som det här landet hade mellan 1976 och 1982, men jag behöver väl inte gå närmare in på vad som hände då. Beträffande EG vill jag hänvisa till den diskussion som fördes för en stund sedan här i kammaren. Jag tycker inte att vi behöver ta upp den en gång till. Såvitt jag förstår finns det ingenting som pekar på att den privata verksamheten skulle ha mindre av fördomar, löneskillnader osv. än den offentliga.
Herr talman! Jag har inte påstått att det är mindre av fördomar inom den ena eller andra verksamheten. Det är säkert fråga om precis samma sak, det tvekar jag inte en sekund om. Vad det handlar om är emellertid ifall arbetsinsatsen kan mätas. Vi har ju läst sida upp och sida ned i pressen om ineffektiviteten inom den offentliga sektorn. Vi vet att arbetsinsatser oftare mäts inom den privata sektorn. Ett faktum är att kvinnor har allt att vinna på att man kan mäta arbetsinsatser. Det kan man konstatera i samband med undersökningar som har presenterats om vad män och kvinnor gör. Vi kan som exempel ta den Ingvor Ingvar-beskrivning som kom upp vid jämställdhetsdebatten här i huset i går. Där presenterades en kvinna resp. en man som gjort samma sak, och det visade sig att kvinnan alltid blev lägre värderad i fråga om kompetens. Det finns klara fördomar, och dem hjälper man till att undanröja genom att värdera det arbete som utförs. Det finns exempel på detta i bl.a. USA, där man kan få se många kvinnor klättra väldigt högt i karriärer som försäljningschefer och även som VD för multinationella bolag. Kvinnorna har t.ex. i många andra länder, både i USA och Frankrike, en bättre spridning hierarkiskt sett än vad vi har här i Sverige. Vi har en bredd, men den finns så att säga på botten. I dessa andra länder har de en spridning även på höjden, trots att de har en sämre bredd när det gäller förekomsten av kvinnor på arbetsmarknaden. Värderingen av arbetet är alltså mycket viktig, och en sådan värdering förekommer oftare på den privata sidan.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att kravet på en värdering av kvinnors arbete och av arbete över huvud taget är mycket viktigt. Det är ett av de viktigaste kraven som våra fackliga organisationer har att driva, detta gäller inte minst inom de kvinnodominerade arbetena. Jag inser fortfarande inte att det skulle finnas någonting på den privata arbetsmarknaden som tyder på att man i det avseendet har kommit längre där.

Herr talman! Kjell-Arne Welin har i sitt inlägg redovisat hur vi liberaler, inte minst vi i folkpartiets kvinnoförbund, konsekvent genom tiderna har arbetat för kvinnors rätt och för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag skall inte här upprepa vad han har sagt. Jag tänkte i stället ta upp en annan vinkling på mitt inlägg och knyta an till vad Kerstin Fredga sade om att se på saker och ting utifrån olika perspektiv. Jag tänkte ta upp riksdagsledamotens perspektiv, utifrån tanken ”Gräv där du står, gör vad du kan i din närmiljö”. Jag vill diskutera vad jag anser vara viktigt att vi kvinnliga riksdagsledamöter arbetar med i vår närmiljö i syfte att uppnå en ökad jämställdhet. Vi måste bli fler kvinnor i riksdagen, i kommuner och landsting, i de politiska församlingarna, men då måste vi arbeta för att det politiska arbetet går att förena med ett privatliv värt namnet — annars kommer vi att få en snedrekrytering till politiken. Det har nyligen gjorts en undersökning av högskolan i Karlstad om vad ungdomar tror är viktigast i livet om ett decennium. Det är att vara frisk, att ha någon att älska och bo samman med, att ha ett intressant arbete och att få vara tillsammans med sin familj. Att tjäna pengar kommer först på femte plats. Att vara med och påverka utvecklingen i samhället finns inte alls med. Detta går igen också i Ulf Blomdahls studie över de framtida organisationerna i Sverige. Intresset för att engagera sig politiskt, fackligt och i intresseorganisationer är vikande, och det lyser igenom att människor värderar sitt privatliv, sin enskilda sektor. Den är ganska snålt tilltagen i vårt dubbelarbetande liv — det finns inte utrymme för extra insatser t.ex. i politiken. Detta är allvarligt, för det leder till en snedrekrytering. Vi måste göra det möjligt för män och kvinnor att förena arbete, privatliv och politiska insatser. Då måste vi här börja säga ifrån när tidsplaner inte håller. Jag gjorde det i mitt tidigare arbete i socialstyrelsen. Överbefälhavaren skulle ha en stor beredskapsövning, och en del av övningen skulle förläggas till sportlovet. Jag sade då att det var en ovanligt dum tid att förlägga en sådan övning till, och han svarade: Oj! Jag har inte längre barn i skolåldern, så det hade jag glömt. Han flyttade på övningsveckan. Män kom efteråt och tackade, då de själva inte hade vågat ta upp frågan utan var färdiga att minska samvaron med familjen. Man kan nu konstatera att tidningarna skrev mera om att riksdagsledamöter kom för sent till Nordiska rådets möte på Island på grund av regeringskrisen och mindre om att riksdagsledamöters försummade familjer fick resa i väg ensamma, utan pappa eller mamma, till andra orter under en ledig vecka. Det handlar alltså om att göra arbetet förenligt med ett privatliv, ett enskilt liv värt namnet. Men det handlar också om andra ting, inte bara om att öka andelen kvinnor i beslutande församlingar. Det handlar om att bli lyssnad till. Där tror jag att vi riksdagsledamöter har en hel del knep som gör att vi blir lyssnade till, medan andra kvinnor som kommer fram i beslutande församlingar finner att man inte lyssnar, börjar prassla med papper, tala med varandra eller säga något nedsättande, som ”lilla vän”, och inte fäster något avseende vid vad de säger. Vi måste bidra till att stärka kvinnors självförtroende och tala om vad kvinnor är bra på. Vi är bra på att uttrycka oss rakt och tydligt, och det är bra för allmänheten, som då förstår vad politiker säger och menar, vad som är löfte och målsättning osv. Vi är bra på att planera. Vi inser inte vilken kvalificerad planering det är att få iväg en barnaskara till förskola och skola, rätt klädda, med rätta prylar och vid rätt tidpunkt. Vi är bra på att göra flera saker på en gång. Jag vill som exempel på det läsa upp en dikt som Berit Östberg har publicerat i den norska kvinnotidningen Sirene. Kvinnor skrattar igenkännande när jag läser upp den, medan män blir ganska tysta och skruvar på sig. Dikten har rubriken Husmor: ”På väg till toa städar jag. När jag går genom vardagsrummet vattnar jag blommorna, sopar undan i öppna spisen, viker ihop tidningarna. ger jag hunden mat, plockar undan koppar, sätter på kaffet. I hallen rättar jag till mattan, lägger vantarna i lådan. I badrummet äntligen. Jag plockar ihop torra kläder, byter handdukar, slår på tvättmaskinen. Och så sätter jag mig på toaletten. Medan jag sitter där torkar jag golvet.” Vi måste också uppmärksamma kvinnors problem, så att de inte tappas bort i prioriteringen. Kvinnors hälsoproblem kommer ofta, även om man talar mycket om dem, längre ner på listan när det gäller att satsa ekonomiska resurser. Några tydliga exempel är fördröjningen av genomförandet av hälsoundersökning med mammografi, smärtlindring vid förlossning, eftervård av bröstcanceropererade, tillskapande av gynekologisk expertis i primärvården och behandling av läkemedelsberoende hos kvinnor. Listan kan göras lång. Här tycker jag att kvinnor är för tysta. Debatten om mammografin har förts av män men av få kvinnor. Där gick vi kvinnor i riksdagen — representanter för olika partier — in för ett och halvt år sedan, och det gav effekt. Jag tror att vi genom att höja tonläget här kan åstadkomma en hel del i fråga om en förändring av prioriteringarna. Vi måste också ge stöd åt kvinnor i arbetet. Margot Wallström och Gustav Persson kom in på detta att jämställdhetsdebatten inte får bli en lyxdebatt för de kvinnor som har höga inkomster och som vill högre upp på karriärstegen. De sade att det talas mindre om den stora grupp kvinnor som har lågt betalda arbeten och sämre arbetsmiljö. Det är möjligt att det är riktigt, men jag vill understryka att vi inte får glömma bort att kvinnor med medellånga och långa utbildningar också har sina problem, och det är inte några lyxproblem. Om de kommer högre upp på karriärstegen kan de bidra till att deras sämre lottade systrars problem inte glöms bort. Vi måste satsa på alla kvinnogrupper som möter motstånd på arbetsplatsen. Mobbning av kvinnor är inte ovanligt. Kvinnliga präster vittnar om det liksom poliser. Kerstin Ivarsson prästvigdes 1974 och beskriver de kvinnliga prästernas situation så här: Vi blir utfrysta. Vi är icke-existerande. Vi är inte präster enligt de manliga, högkyrkliga prästernas sätt att se. Det är inte ovanligt att kvinnliga präster blir sjukskrivna på grund av den situation de har på arbetsplatsen. De kvinnliga läkarna har en högre självmordsfrekvens än de manliga, vilket har visat sig bero på dubbla arbetsbördor, stort ansvar, sämre resurser och stöd i arbetet än de manliga kollegerna har. Jag har också på senare tid fått signaler från kvinnliga arkitekter, journalister och andra yrkesgrupper som möter utfrysningsproblem. Mobbning på arbetsplatsen är lika viktigt att åtgärda som monotona arbeten och fysiskt tunga arbeten, som ojämlikhet i lönesättning m.m. Vi kan här synliggöra dessa problem och lägga upp strategier för att komma åt dem. Vi behöver mer av kvinnliga nätverk. Jag tycker att jag här i riksdagen möter nätverk över partigränserna, som jag tror att vi skall bygga vidare på. Vi måste också lyfta fram förebilder och lära ut knep och idéer om hur man kommer igenom hindren. Jag har god hjälp av att läsa t.ex. ett citat om Karolina Widerström, den första kvinnliga läkaren, när hon en gång blev avtackad: ”Det är ju aldrig så att en tanke som tiden ej är mogen för lyckas slå igenom utan måste komma igen men å andra sidan är det en stor förtjänst att i rätta ögonblicket säga rätta ordet ty det påskyndar tankens förverkligande.

Herr talman! På internationella kvinnodagen riktar vi, helt naturligt, våra blickar till andra länder, till alla våra medsystrar som lever under vitt skilda förhållanden. Generellt sett vet vi att kvinnorna utför det mesta arbetet i världen, har de lägsta lönerna och den minsta andelen av kapitalet. I de många länder där människor lever i armod är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. Vi, den rika världens kvinnor, får aldrig glömma bort att när det gäller kampen för rättvisa och solidaritet finns inga landgränser. Systerskapet skall vara globalt. Kvinnoförtryck och kvinnodiskriminering måste utrotas i alla länder. Förbättrade livsvillkor för kvinnor och därmed också för barn är en förstahandsfråga. Under de senaste åren har vi, med både förundran och glädje kunnat iaktta hur förändringens vind blåser över hela världen med en aldrig tidigare upplevd styrka. Dag för dag, timme för timme, har vi fått rapporter om hur människorna fått mod och styrka att resa sig under förtryckets ok. Det har varit en omvälvande tid. Människorna vill skapa sin egen framtid. De kämpar för drägliga livsbetingelser och anser att ett demokratiskt styrelseskick är den bästa garanten för en bättre framtid. Vi vet att det i dag är många som ser vårt land som en förebild för ett demokratiskt samhälle. Det förpliktar, dels givetvis att vidareutveckla vår egen demokrati, dels också att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter om politiskt arbete i ett samhälle med flera partier. Flera länder är nu i färd med att införa folkstyre. Vi centerkvinnor ser det som en viktig uppgift att ge kvinnor från dessa länder politisk skolning. Inför valet i Namibia förra året hade vi inbjudit elva kvinnor som under tre veckor fick en intensivutbildning i valarbete och allt som hör till ett demokratiskt val. Eftersom dessa kvinnor inte tidigare varit med om en valrörelse var allt nytt och okänt. De fick en speciellt utarbetad grundkurs och var ivriga att ta till sig så mycken kunskap som möjligt. Deras vistelse här gav också oss centerkvinnor mycket. Vid besök ute i olika delar av vårt land berättade de namibiska kvinnorna om sin situation. Det gav många svenska kvinnor en inblick i hur livet kan gestalta sig för kvinnor vars vardag består i ständig kamp för överlevnad för sig själva och sin familj. Dessa snabbutbildade valarbetare deltog mycket aktivt i valet i Namibia. Jämfört med de flesta andra var de mycket kunniga. Vi fick snart klart för oss att de hade ett stort behov av och en stark önskan att få en valturnébuss. Givetvis ville vi hjälpa dem att få detta fordon. Pengar sändes, och de kunde tack vare detta med buss nå många fler människor med sitt politiska budskap. Under valrörelsen och senare vid valtillfället var centerkvinnor från Sveriges riksdag nere i Namibia som observatörer och träffade ”våra” kvinnor. Allt hade gått bra, och både utbildningen och bussen var till stor hjälp. För någon vecka sedan skedde en uppföljning av projektet. Två namibiska kvinnor var här hos oss och rapporterade om valarbetet och valet vid ett seminarium. De reste också runt och träffade svenska kvinnor ute i landet. Det var mycket positiva reaktioner från alla håll. Jag har berättat om detta, som jag ser det, mycket lyckade exempel på hur vi rent praktiskt kan stödja kvinnor som arbetar för självständighet och demokrati i sina länder. Det finns många länder och många kvinnor som nu har behov av vårt stöd och som söker sig till oss. Vi centerkvinnor kommer att fortsätta med kvinnokontakterna över gränserna, för kvinnosolidaritet får inte stanna vid vackra ord på internationella kvinnodagen. Kvinnosolidaritet måste också innebära handling.